Herr talman! Debatten tar nu plötsligt en litet mer dramatisk och intressant vändning.

I juni 1978 Men nog kan väl socialministern ändå ta ställning till vad hans partikollega här har sagt. Han har ju inget annat yrkande än utskottets, säger han, och han villi propositionen inläsa åsikter av det slag som han själv företräder. Jag tror att det vore värdefullt om socialministern här visade flagg, för det är mycket viktigt för centerpartiet och regeringen att här distansera sig från det uttryck för repressiv extremism som vi alldeles nyss hörde. Ytterligare två ting med anledning av Rune Torwalds inlägg. Först har vi haft en situation där man under åratal har underlåtit att ge de frivilliga behandlingsinstitutionerna tillräckliga utbyggnadsresurser. Sedan använder man det befintliga och som man befarar stigande missbruket som ett argument för att dessa institutioner med sina dåliga resurser misslyckats, och därför skall man gå över i en helt annan typ av repressiv vård, för det är ju vad Rune Torwald är ute efter. Det säger han ju öppet.

Herr talman! Jag har ingen anledning att med Jörn Svensson diskutera Nils Bejerots kunskaper. Jag tror att de är betydligt överlägsna Jörn Svenssons, i varje fall på detta område. Det är ett märkligt påstående att vår mening, att man borde införa ett behandlingstvång av samma slag som gäller för veneriskt smittade resp. epidemiskt smittade personer, skulle tyda på fascistoida tendenser. Det är sådana tendenser som Hasselakollektivet ger uttryck för, men än har jag inte hört att verksamheten där betraktas såsom fascistoid. Man kan alltid fråga sig vad som är humant. Enligt Jörn Svensson är det humant att inta en låtgåattityd, som leder till att vederbörande förfaller till promiskuitet och kriminalitet samt till att heroinbrukande gravida flickor tillåts fortsätta med sitt missbruk under graviditeten, vilket dömer deras barn till ett livslångt handikapp. Det kan inte vara humant.

Herr talman! Rune Torwald har missförstått vissa saker. Han åberopar Hasselaprojektet men bortser från att detta projekt sysslar med icke myndiga 63 personer, med minderåriga, där barnavårdslagens tvång naturligtvis gäller. Det betänkliga är att Rune Torwald ställer upp för en kampanj som i dag pågår i landet för att till vuxna myndiga medborgare utsträcka en grad av repression, en grad av tvång, som vi hittills har saknat motstycke till i detta land och som är ett uppenbart hot mot de allmänna medborgerliga frioch rättigheterna. Detta anser jag är uttryck för en fascistoid tendens. Jag anser också att det är viktigt att socialministern tar avstånd från hela det synsätt på missbrukarproblematiken som professor Bejerot representerar och som Rune Torwald här uppenbarligen vill föra fram. Bejerot drar den totalt ovetenskapliga och fullständigt ogrundade parallellen mellan smittosamma sjukdomar och den typ av avvikelse som ibland leder till missbruk. Det är en helt ovetenskaplig teori. I den seriösa vetenskapliga debatt som har följt på presenterandet av Bejerots avhandling har den totalt slagits sönder. Detta om Bejerot. Så fort man angriper tvångsoch repressionstanken samt inskränkandet av de medborgerliga frioch rättigheterna blir man av extremisterna på högerkanten, dit Rune Torwald uppenbarligen hör i denna fråga, beskylld för att vara en kravlös slapp liberal, som gärna tycker att folk skall få knarka ner sig. Men vart syftar ni med allt ert tvång? Ni har ju aldrig velat bygga ut behandlingssystemet. Vad skall man tvinga människorna till? Ni har ingen behandling att skicka dem till med allt det tvång som ni föreskriver. Skall de skickas till arbetsläger eller isoleras på öar? Vad vill ni med allt tvång? Svara äntligen på dessa frågor, ni tvångsanhängare som ropar på repression. Ni vill ha tvång, men vad skall människorna tvingas till, när ni inte vill bygga ut en seriös och vetenskapligt grundad behandling? I angreppen på frivilligvården, på psykoterapin och på den seriösa vetenskapliga behandlingen ligger en form av vulgär reaktionär antiintellektualism, som vi skall vara oerhört rädda för. Den tjänar nämligen inte syftet att effektivt bekämpa drogproblemet, vilket har sin grund i den sociala utslagningen och i störningsprocesser hos enskilda människor, processer som endast kan vändas och behandlas på ett seriöst vetenskapligt sätt och med respekt för individens integritet.
Herr talman! Jörn Svenssons ordfyrverkeri kan inte dölja hans absoluta brist på konkreta förslag hur man skall lösa problemen. Han påstår att Nils Bejerots teorier är helt slagna till marken. Men det märkliga är att inga forskare gjort en utredning som visar att de frivilliga vårdmetoderna givit de effekter som många skulle önska att de hade. Han säger att smittoteorierna är felaktiga, men ändå har ingen kunnat gendriva att den relativt största gruppen narkomaner finns — exempelvis i Amerika och även i Sverige — bland sjuksköterskor och läkare, vilket är ett tecken på att där det finns störst tillgång på droger finns också de största riskerna. Han påstår att vi som är anhängare av behandlingsskyldighet skulle vara negativa till en utbyggnad av seriös vård och utvärdering. Det är ju tvärtom. Det är den vi har krävt. Det är just bristen på seriös utvärdering av de vårdformer som vi f. n. tillämpar som gör att vi äntligen har kommit så långt att vi nu blivit utlovade en seriös utvärdering. Vi är inte rädda för den. Det vore bra om man kunde visa att de former som nu används är effektiva, men att folk går in och ut 39 gånger tyder på något annat. Det brister någonstans, och vi har inte råd att använda resurserna på det sättet. Vi har haft en barnavårdslag, och den är Jörn Svensson tydligen villig att ta vara på, men vi har inte använt den i tillräcklig omfattning. Därför har narkomaner som börjat i unga år fått hålla på långt upp i vuxen ålder. Jag tror också att det är bäst att inskrida vid den tidpunkt då missbruket börjar, och kan man inte komma till rätta med det på frivillig väg, då bör vi utnyttja barnavårdslagens möjligheter. Hasselakollektivet arbetar med det klientelet, men där förordar man en höjning av åldersgränsen upp till 23 år. Jag säger inte att jag har ställt mig bakom det kravet, utan jag säger att man kanske bör överväga det. Beskyllningarna mot Nils Bejerot, som har sysslat med denna verksamhet, är enligt mitt sätt att se helt exempellösa. Jag tar bestämt avstånd från dem, och jag vill än en gång understryka: Vad vi syftar till är en behandlingsskyldighet för narkomaner av samma art som gäller för dem som är epidemiskt eller veneriskt smittade.

Herr talman! Vid ett par tillfällen under förra vårriksdagen hade jag anledning att delge kammaren några uppgifter från akutvården av narkomaner, sådan den tedde sig från Serafimerlasarettets utsiktspunkt. Serafimerlasarettet är som bekant ett litet sjukhus här i stan, som av geografiska skäl betjänar både dem som är verksamma i detta hus och dem som har sin verksamhet nedanför våra fönster på Sergels torg. Då, förra våren, inträffade under några månader en snabb och skrämmande stegring av antalet fall med akuta heroinförgiftningar, som infördes till vårt och andra sjukhus akutmottagningar. Jag hade ett intryck av att de redogörelser jag lämnade kammaren uppfattades som inte riktigt hörande till ämnet, eftersom detta helt och hållet har kommit att gälla vården av det kroniska missbruket och inte lika mycket vådan av detta missbruk. Denna syn karakteriserar också såväl utredningen som propositionen och socialutskottets betänkande. Genom att föra de akuta, livshotande situationerna och deras tragiska konsekvenser ur blickfältet får man hela problemet att se litet mera hanterligt ut än det kanske är. Jag har därför ansett mig skyldig att än en gång föra på tal den akuta vårdsituationen, sådan den ter sig i storstaden. Jag stöder mig därvid på redogörelser lämnade av doktorerna Sture Mätzell och Christer Allgulander, som tjänstgjort vid Serafimerlasarettet och Karolinska sjukhusets alkoholklinik, samt doktor Nils Danell vid statens rättsläkarstation i Solna. Av doktor Allgulanders lägesrapporter till mig från april och maj månader i år framgår bl.a. följande: Det finns 2 000-3 000 opiatmissbrukare i Sverige, huvudsakligen i Stockholm. Heroinet kostar upp till 1 400 kr. per dygnsdos. Missbrukarna är 13—30 år. Missbrukarna undviker att söka sjukhusvård. Däremot söker de ibland praktiserande läkare för sjukskrivning och förskrivning av beroendeframkallande medel. Vidare hemkallas jourhavande läkare via 90 000 under föregivet gallstenseller njurstensanfall för narkotikainjektioner. Den institution i Stockholm som dagligen kommer i kontakt med ca 180 aktiva narkomaner är socialförvaltningens fältstation på Holländargatan. Man uppskattar här att det dagligen dör narkomaner yngre än 30 år, i två tredjedelar av fallen på grund av överdoser och i en tredjedel på grund av kroppsliga komplikationer till missbruket — gulsot, infektioner och annat. En sjuksköterska vid fältstationen arbetar huvudsakligen med att försöka motivera missbrukarna att söka sjukhusvård samt med att behandla könssjukdomar, blodproppar och sviter av misshandel. Någon avgiftning blir det sällan, då detta kräver sjukhusvård. Man efterlyser vid fältstationen eftervårdsmöjligheter, vilka i dag helt saknas. I fall av överdos försöker missbrukarna ofta själva ventilera varandra, och undviker medicinsk vård. På grund av upptagningsområdena kommer dock överdosfall huvudsakligen till Serafimerlasarettet och till Södersjukhuset . Vid S:t Görans sjukhus har man under samma tid sett ca 10 överdosfall, vid Karolinska sjukhuset 4-8, vid S:t Erik ca 3, vid Danderyds sjukhus och Huddinge sjukhus vardera ca 4-6. Sabbatsbergs sjukhus har haft ett tiotal överdosfall i år. Uppgifterna är osäkra på grund av bristande vårduppgifter utom vid SÖS och Serafimerlasarettet. Vid ambulanscentralen uppger man att av ca 300 transporter per dygn är 40-50 akuta olycksfall; av dessa gäller ca 25 — dvs. hälften — olika slags missbrukare. Det har varit en markant ökning de sista fem åren. Det saknas tillförlitliga uppgifter över aktiva missbrukare i Stockholm, samt motsvarande vårduppgifter. Vidare saknas, bortsett från kortvariga vistelser vid behandlingshem, eftervårdsoch rehabiliteringsmöjligheter över huvud taget. Dödsfall på grund av mord, överdos eller överkänslighetsreaktioner förekommer i okänd omfattning och föranleder sannolikt sällan polisutredning. Den offentliga vården i dag inskränker sig till behandling av andningsdepression med Nalone, vilket emellertid är förenat med risk för våldshandlingar mot personalen. För en adekvat avgiftning fordras sannolikt möjlighet att kvarhålla missbrukare på sjukhus och vid eftervårdshem utanför Stockholm. Det har i olika sammanhang talats om att tillämpa barnavårdslagen på opiatmissbrukare. Emellertid framgår det av doktor Mitzells uppsats i Läkartidningen nr 48/1977, att av 105 narkomaner som införts medvetslösa till Serafimerlasarettet mellan januari och september 1977 endast 12 var i åldern 16-20 år, dvs. patienter, på vilka barnavårdslagen var tillämplig, utgjorde ungefär 10 ?6 av alla. På statens rättsläkarstation i Solna har man analyserat 120 dödsfall från - Nr 160 åren 1975-1977, vilka härletts till tungt narkotikamissbruk. Av en redogö Torsdagen den relse av doktor Danell framgår att 25 av dessa inträffade år 1975, 46 år 1976 1 juni 1978 och 49 fall år 1977. 20 av de 120 var kvinnor. Åldrarna har sträckt sig mellan 16 och 51 år, medelåldern har legat mellan 25 och 26 år, för kvinnorna 23 år. Endast 50 26 av fallen var kända för polisens arbetsregister över narkotikamissbruk. Dödsorsakerna har kunnat hänföras dels till akut narkotikadöd, där vederbörande ej hunnit föras till sjukhus i tid, dels till narkotikaframkallade organskador, dels till själva narkotikamiljön med dess risker för mord eller dråp. Om man för en ”vanlig” epidemisk sjukdom skulle kunna redovisa sådana dödstal tror jag samhället skulle vara berett att på ett mycket resolut sätt tillgripa det omhändertagande, den diagnostik och den behandling, som kunde anses medicinskt motiverade. När vi hade smittkoppor i Stockholm 1963 var antalet döda 4. Det är och förblir för mig gåtfullt varför man varit så tveksam när det gäller narkotikaepidemin som, om någon, väl kan betecknas som en ”allmänfarlig sjukdom”. Narkomani är en sjukdom, nr 304 i Världshälsoorganisationens förteckning. Om inte socialstyrelsen kunnat eller velat agera med kraft hade det kanske varit möjligt för länsstyrelser och lokala hälsovårdsnämnder att ta egna initiativ. Det görs, bl.a. i den socialdemokratiska motionen, gällande att vi måste bekämpa ”den ekonomiska brottsligheten” bakom narkotikahandeln. Det anges ofta att det står dunkla krafter bakom den ringa framgång som detta bekämpande hittills tycks ha haft. Det är inte utan att man undrar varför de åtgärder mot narkotikabruket, som borde ha satts in med kraft, har varit så tveksamma, splittrade och ineffektiva. Herr talman! Häromdagen fick jag av en händelse av en mycket kompetent jurist — tidigare ledamot av riksdagen — upplysningen att Sverige uppfattas som ett paradis för tjuvgömmare. Inget annat land —- inte heller våra nordiska grannländer — har så generösa regler för s.k. godtrosförvärv som Sverige. En stor del av finansieringen av narkotikabruket sker genom stölder och häleri. Detta är ett område om vilket jag inte har någon särskild kunskap. Jag har emellertid inte velat underlåta att nämna saken, därför att jag trots förnyad genomläsning av Gerhard Larssons utredning och regeringens proposition inte kunnat finna denna fråga omnämnd. Jag tror det skulle vara värdefullt om riksdagen vid tillfälle finge en redovisning från regeringen, kanske närmast från justitieministern, av detta problemkomplex. Herr talman! Jag biträder utskottets hemställan som en första etapp i ett rehabiliteringsprogram för redan drabbade. Det är däremot helt otillräckligt för att hindra uppkomsten av nya fall av denna allmänfarliga sjukdom.
Herr talman! Jag vill bara notera att de värdefulla upplysningar som Gunnar Biörck i Värmdö gav i början av sitt anförande har vi, såvitt jag kan minnas, i stor utsträckning kunnat ta del av i socialutskottet. Vi har ju också 67 på s. 5 i betänkandet noterat att det i storstadsområdena på de medicinska klinikernas akutmottagningar görs betydande insatser för narkotikamissbrukare. Vi har också sagt att det här kan betyda påfrestningar och att det därför kan finnas skäl för huvudmännen att ägna denna fråga särskild uppmärksamhet. Det finns alltså noterat i betänkandet. I övrigt vill jag när det gäller Gunnar Biörcks inlägg bara notera att han har deltagit i handläggningen av ärendet i socialutskottet och där inte i vare sig yttrande eller reservation markerat någon avvikande mening och alltså inte krävt några ytterligare åtgärder i det här sammanhanget.

Herr talman! En kommentar och en fråga med anledning av professor Biörcks inlägg. Professor Biörck är ju ändå en högt uppburen läkare här i landet och bör vara medveten om att sådana här politiskt motiverade försök att jämställa olika typer av fysiskt-medicinska störningar med psykiska håller inte riktigt. Man kan naturligtvis, om man så vill, klassificera narkomani som en sjukdom — det är en terminologisk fråga. Men man kan väl ändå inte som seriös vetenskapsman säga att det är en sjukdom av samma typ som t.ex. de veneriska sjukdomarna och sedan använda det som ett argument för att sätta in repressiva metoder. Om vi skulle se efter vad alla sådana här nationella och internationella register klassificerar som sjukdomar, så skulle vi hitta många underligheter. Det finns faktiskt ett svenskt register som klassificerar homosexualitet som en sjukdom. Det finns amerikanska psykologer som menar att homosexualitet är någonting neurotiskt hos människorna. Men det tycker jag ändå att diskussionen här i kammaren i olika frågor, när begreppet homosexualitet berörts, har sagt oss att den synen har vi inte här. Följaktligen skall vi vara litet försiktiga med användandet av sjukdomsbegreppet i två så helt olika meningar som det här handlar om. Det begreppet kan man inte använda för att skapa parallellitet när det gäller att hantera människors problem. Men det som egentligen var huvudorsaken till att jag begärde ordet var att jag vill ställa en fråga till professor Biörck. Han berörde den ekonomiska brottsligheten, och jag tror att alla i kammaren är överens om att den ekonomiska brottsligheten spelar en mycket aktiv, befordrande och grundläggande roll när det gäller att bidra till uppehållande och spridning av narkotikamissbruk.

Det är transaktioner vilka en del bakom sig också gömmer transaktioner som har att göra med den organiserade narkotikahandeln. Hur får ni det att gå ihop? Det var min fråga.
Herr talman! Beträffande det Per Gahrton sade, så har jag yrkat bifall till utskottets hemställan och jag har inte gjort någon avvikelse därvidlag. Däremot är jag i likhet med flera tidigare talare av den uppfattningen att detta bara är en första etapp av någonting som sedan måste fullföljas även på andra områden. Till Jörn Svensson vill jag säga att detta är första gången som jag i kammaren har blivit utnämnd till professor, och det är i så fall i den egenskapen jag kommer att svara. Jörn Svensson betecknar det anförande som jag hållit som politiskt motiverade försök att göra jämförelser mellan allmänfarliga sjukdomar i smittskyddslagens bemärkelse och narkomani. Jag vill understryka att det är en jämförelse jag har ansett mig böra göra — som framgick av mitt anförande — på basen av den mycket höga dödlighetsrisk varmed narkomanin är behäftad.

Herr talman! När det gäller upplevelsen av ansvaret kan man säga att det är ett ställningstagande på moralisk eller politisk grund. Då kan jag förstå parallelliteten. Men problemet med detta parallellresonemang ligger inte där, utan problemet ligger i att det finns företrädare för en åskådning, däribland dr Bejerot, som genom att använda dessa parallellitetsresonemang på ett ovetenskapligt sätt har försökt skapa jordmån för ett massivt repressivt behandlingstvång gentemot missbrukarna. Det är det jag har reagerat emot.

Man kan naturligtvis när det är fråga om en människa som lider av kolera eller pest göra gällande att hon inte får röra sig fritt i samhället och att man där måste ha en form av tvångsvård. Men då handlar det ju om ett visst fysiskt tillstånd; vederbörande är infekterad med en livsfarlig sjukdom. Vi vet också genom vetenskapens landvinningar att med en viss bestämd behandling, bedriven under vissa bestämda omständigheter, upphör detta sjukdomstillstånd, eftersom det är ett renodlat fysiskt sjukdomstillstånd. När det gäller missbruksproblematiken har vi att göra med en långt mer komplicerad historia som inte kan behandlas på samma sätt. Man kan inte behandla en narkoman eller en alkoholproblematiker som om han eller hon hade kolera eller pest.

Jag menar att det ligger en oerhörd fara i det sättet att föra debatten.

Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att nu i slutet av debatten alltför detaljerat beröra de olika föreslagna åtgärderna mot narkotikamissbruket. Det finns inte heller någon orsak att upprepa de synpunkter som vi alla tycks vara överens om, men jag vill dock liksom flera andra här understryka att vi i vårt samhälle inte kan acceptera något annat bruk av narkotika än det som är rent medicinskt motiverat. Vi måste därför förhindra både tillgången till och behovet av narkotiska preparat. Jag vill dessutom — trots vad jag nyss sade — ytterligare understryka några punkter. Det gäller främst angelägenheten av att våra insatser mot narkotikamissbruket spänner över alla delar av samhällslivet, varvid utbildningsoch arbetsmarknadsfrågorna är speciellt viktiga. Inte minst från förebyggande synpunkt har dessa två områden — utbildning och arbete — en oerhörd betydelse. Detta har ju även klart framkommit bl.a. i regeringens proposition om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten som också behandlades i går och som har undertecknats av arbetsmarknadsminister Rolf Wirtén. Vi är alla överens om att det allra viktigaste är att på olika sätt försöka förhindra uppkomsten av narkotikamissbruk. Liksom i all förebyggande verksamhet, vilket problemområde det än gäller, är de summor som satsas på åtgärder och verksamhet som skall förhindra att kriser uppstår väl använda pengar. På tal om kriser och problem skulle jag vilja poängtera nödvändigheten av att den satsning inom kriminalvården som nu påbörjats kommer att fortsätta och ytterligare förstärkas när det gäller narkotikabekämpningen. Det är helt nödvändigt att man kan differentiera de på kriminalvårdsanstalterna intagna, så att ingen skall behöva frestas eller tvingas att börja med narkotika under den tid han eller hon avtjänar frihetsstraff. Möjligheten att sluta bör naturligtvis också på alla sätt underlättas. Det är därför positivt att man nu börjat med bl.a. en frivillig drogfri behandlingskedja inom kriminalvården. Ytterligare satsningar och åtgärder måste dock ske, då syftet givetvis bör vara att få narkotikafria anstalter. Jag vill gärna peka på dessa svåra problem och understryka angelägenheten av att åtgärder vidtas mot narkotikamissbruket på våra kriminalvårdsanstalter, eftersom jag som ledamot av både justitieutskottet och kriminalvårdsnämnden ofta möter problemen. De s.k. § 34-placeringarna motiveras ofta med en önskan och ett behov från de intagna att under anstaltstiden komma till rätta med sitt narkotikamissbruk. Herr talman! Något som jag ytterligare vill understryka är också de frivilliga organisationernas arbete på detta område. Det gläder mig att utskottet i det här sammanhanget framhåller vikten av de insatser som just religiösa och ideella organisationer gör i fråga om den öppna missbruksvården. Den successiva höjning av anslagen som redan skett och den uppräkning som föreslås för nästa budgetår är därför helt motiverad och, sett även rent ekonomiskt, säkerligen en riktig satsning. Dessutom vet vi ju att de frivilliga organisationerna ofta når ett relativt gott rehabiliteringsoch vårdresultat. Deras förebyggande verksamhet kan säkerligen inte nog uppskattas då det gäller att skydda många unga människor, så att de aldrig behöver hamna i narkotikaträsket. Något som också är särskilt angeläget är att försöka ge missbruksproblematikerna nya kontakter och att skapa alternativa miljöer för dem. I den uppgiften har säkerligen olika frivilliga organisationer med sina breda och variationsrika kontaktytor större möjligheter än landstingsoch primärkommunala institutioner. Vi vet ju att svårigheterna och påfrestningarna inte är störst under själva vårdperioden, utan att de uppstår efter utskrivningen och i den gamla vanliga miljön. Eftervården är därför speciellt viktig, och om fortsatta stödåtgärder och rätta kontaktpersoner finns efter utskrivningen, kan kanske återfall och fortsatt utslagning förhindras. I anslutning till vad jag sagt om de frivilliga organisationernas betydelse — såväl när det gäller att förebygga narkotikaskador som när det gäller att ge narkotikaskadade hjälp — vill jag gärna säga några ord också om den s.k. ANT-verksamheten i skolan. Enligt grundskolans läroplan skall undervisning ges om alkohol, narkotika och tobak, den s.k. ANT-undervisningen, som både socialministern och Evert Svensson m.fl. berört. Genom länsskolnämndernas försorg bedrivs en betydelsefull informationsverksamhet, i första hand för lärarna, genom ett nät av kontaktpersoner. Dessa rekryteras i regel från nykterhetsorganisationerna, där man har både kunnighet och engagemang i dessa frågor, något som är ovärderligt i sammanhanget. Kammaren har tidigare i vår behandlat ett betänkande från utbildningsutskottet, 1977/78:16, i vilket man mycket kraftigt understryker nödvändigheten av att de ideella organisationernas verksamhet trots knappa resurser bedrivs så kraftfullt som möjligt. Det är glädjande att dessa organisationer genom den nu aktuella propositionen kan få bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva sitt arbete. Jag ser det också som synnerligen angeläget att de föreslagna kontakterna mellan skolan och de ideella organisationerna kommer till stånd. På den vägen kan dels direktinformation ges i sakfrågorna, dels kanaler öppnas för att hjälpa ungdomarna in i en sund föreningsrörelse som i sig utgör ett förebyggande skydd.

Herr talman! Margareta Andrén talar mycket engagerat om de frivilliga organisationernas verksamhet. Jag vill då fråga henne: Känns det inte svårt att gå emot 28 sådana organisationers önskan om att få bedriva verksamhet i förebyggande syfte i skolan? Bland de organisationer som har uppvaktat riksdagen finns DHR, Frälsningsarméns ungdom, Vi unga, IOGT-NTO:s juniorförbund, Verdandikyrkans ungdom, Frisksportförbundet, Missions förbundets ungdom, Unga synskadade, Elevförbundet, SECO, Unga örnar. Känns det inte lite besvärligt att gå emot deras önskan att få bedriva en förebyggande verksamhet i skolan? Är 25 milj.kr. för dyrt att satsa på en god fritid?
Herr talman! Lena Öhrsvik tycker tydligen att man måste stödja reservanterna, om man vill ha förbättringar på det här området. Men det är trots allt en relativt kraftig utökning av resurserna som regeringen här har föreslagit och som flera talare också framhållit. När det gäller de 25 miljonerna avgjordes den frågan i ett tidigare sammanhang. Andra satsningar har ju gjorts just på ungdomsorganisationerna för att de skall kunna fortsätta att utveckla sin betydelsefulla insats på det här området. Jag förstår att det nu inte är någon större idé att diskutera denna fråga. Det är nämligen inte svårt att argumentera för ytterligare ekonomiska satsningar vare sig på detta eller andra liknande problemområden. Tyvärr kan vi sällan säga att vi har klarat alla problem och att ytterligare resurser inte behövs. Så är det naturligtvis även i det här fallet, men för den skull får vi inte underskatta de insatser som trots allt görs utan försöka få ut största möjliga effekt av de föreslagna satsningarna.
Herr talman! Det gällde nu inte några nya aktiviteter utan det gällde att fortsätta redan uppbyggd verksamhet. Från social synpunkt måste det vara väsentligt att stödja kommuner och barnoch ungdomsorganisationer i deras strävan att erbjuda en god fritid. Jag kan inte förstå att man kan förneka detta. När det gäller övriga resursförstärkningar och väsentliga förbättringar som kommit ungdomsorganisationerna till del kan sägas att det lokala aktivitetsstödet ökat från 10 till 11 kr. per timme, men detta är knappast kompensation ens för inflationen.
Herr talman! Jag tror att Lena Öhrsvik och jag, liksom många andra, är helt överens om att vi verkligen skall fortsätta att stödja de frivilliga organisationerna och ungdomsorganisationerna. Men vi har olika uppfattning om i vilken takt och på vilket sätt vi kan göra detta. Just aktivitetsstödet har flera andra tidigare framhållit som ers medel, men Lena Öhrsvik och andra vill inte acceptera det.

Herr talman! Det har ställts några frågor som jag vill besvara och gjorts en del påståenden som jag vill ta upp innan vi går vidare. Det har framhållits att utbildningstiden är kort och att det är svårt att veta hur vi skall utbilda, eftersom vi inte har någon utvärdering av vården. Om vi skall komma i gång med verksamheten så snart som vi har planerat enligt propositionen, kan vi inte vänta på en utvärdering av vårdmetoderna eller på — Nr 160 en utbildning på två å tre år. Vi har tagit det här initiativet, och utformningen Torsdagen den av utbildningsprogrammet har skett i samråd med socialstyrelsen, skolöver 1 juni 1978 styrelsen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och de fackliga huvudorganisationerna. Det grundas på de erfarenheter som man hittills har fått. Sedan får man naturligtvis bygga på efter hand, liksom vårdformerna under åren som har gått har förändrats efter hand som man har fått erfarenheter. Samma sak gäller beträffande insatserna för att öka möjligheterna för unga att komma in på arbetsmarknaden. Vi har i propositionen klart deklarerat hur vi tänker oss detta. Rune Torwald ställde ett par frågor. Den första gällde statssekreterare Gerhard Larssons inlägg i Svenska Dagbladet, där han hade framhållit att erfarenheterna från den frivilliga narkomanvården visar att den kan hjälpa heroinmissbrukare. Frågan var: Var finns den dokumentationen? Dokumentation och forskning när det gäller behandling av heroinmissbrukare finns framför allt i USA. Denna forskning visar på mycket goda resultat av behandling av heroinmissbrukare i terapeutiska samhällen. Vid mitt besök i USA förra hösten fick jag förmånen att ta del av synnerligen omfattande forskning som har utförts på narkotikaområdet. Jag fann att det förelåg ett mycket väl dokumenterat stöd för att den behandling som ges till heroinmissbrukare vid olika typer av behandlingshem ger goda resultat. I Sverige har vi tyvärr inte kommit lika långt. Det förslag som finns i propositionen om ökat stöd till behandlingsforskning tror jag ändå kommer att ändra på det förhållandet. Den initiativgrupp, med företrädare för olika huvudmän och olika forskare, som kommer att kopplas till delegationen för social forskning kommer under en treårsperiod att initiera och följa upp forskningsprojekt inom narkomanvården. Jag har bland många behandlingshem besökt Rätansgården i Jämtland, som drivs av Stockholms kommun. Vid mitt besök där träffade jag flera f: d. heroinmissbrukare. Vad jag såg hos dessa ungdomar var nämligen en fast beslutsamhet att inte återvända till missbruket efter behandlingstidens slut. De uppgifter jag fick var att behandlingstiden, t.ex. för dem som samma vecka skulle börja på folkhögskola, hade varit 15-18 månader. Vi har dock haft en del svenska undersökningar. I en undersökning av 226 narkomaner som hade genomgått behandling på Långbro sjukhus i Stockholm visade det sig att efter en observationstid på 5-6 år var 75 26 av samtliga missbrukare helt drogfria. Inom denna grupp fanns det flera opiatmissbrukare. Rune Torwald tar också upp problemet med behandling och ställer frågan om man inte kan ta exempelvis urinprov. Propositionen redovisar en rad åtgärder och förslag i syfte att komma till rätta med narkotikamissbruket i kriminalvårdens anstalter. Bl. a. bör en differentiering göras av de intagna, med beaktande också av förhållandet till narkotika. I propositionen finns redovisat det s.k. Österåkersprojektet. I juli förra året anvisade regeringen medel för en drogfri behandlingskedja vid tre anstalter. Det är det s.k. Österåkersprojektet. Det innebär att de intagna som vill delta i behandlingen 3 också frivilligt lämnar urinprov. Det görs alltså olika insatser på detta område. Rune Torwald tar vidare upp frågan om barnavårdslagen. Jag vet inte hur den debatten förs ute i landet, för i socialutredningen råder inga delade meningar när det gäller barnavårdslagens fortsättning. I fråga om remissinstanserna har man bl.a. tagit upp den frågan. Jag kommer inte, Jörn Svensson, att ingå i någon tvångsdebatt här. Vi håller på med arbetet med den nya sociallagen. Jag kan bara säga att debatten om tvångsfrågan är oerhört diffus. Jag besökte en institution, som Jörn Svensson väl känner till, där chefen häromdagen sade att den enda gången man inte använder tvång är vid intagningen. Jag vill säga: Vi behöver flexibilitet i behandlingsmetoderna. Det är nödvändigt. Jag har vid olika tillfällen sagt att det är olyckligt att förespråkare för olika behandlingsmetoder offentligt, i TV osv., försöker klubba ned varandra. Extrema uppfattningar, oavsett från vilket håll de framförs, gagnar inte arbetet i vårdfrågan. Till slut vill jag i anledning av det anförande som Gunnar Biörck i Värmdö höll säga att jag har doktor Danells rapport, men jag finner inte där, Gunnar Biörck, något belägg för att det dagligen förekommer dödsfall bland missbrukare. I den rapport som är fogad vid propositionen finns också angivet det utbyggnadsprogram för Stockholmsområdet som man räknar med att kunna förverkliga. Än en gång: Jag hoppas att de olika huvudmännen runt om i landet skall sätta i gång och realisera det förslag som finns i propositionen. Jag vill också upprepa att ledningsgruppen aldrig har gjort anspråk på att detta är en fullständig kartläggning av narkotikaproblematiken. Denna grupp och dess sekretariat har arbetat oerhört skickligt och snabbt. Man har gått ut i landet och ställt frågor om hur situationen är: Vad finns det för behandlingsresurser och vad planerar ni? På grundval av detta har man lagt fram det här förslaget. Det är ett första steg.

Herr talman! Socialministern säger att han inte tänker ingå i någon tvångsdebatt. Nåväl, jag skall inte utmana honom på en allmän sådan. Jag förstår hans position därvidlag. Det har vi ju diskuterat tidigare.

Om det nu är så att en representant för samma parti som besätter socialministerposten uppträder med de förtecknen, är det väl ändå rimligt om socialministern — som i tidigare sammanhang här i viss mån har försvarat den frivilliga vården — också förstår att distansera sig från de tendenser som de förtecknen handlar om. — Det var detta jag ville säga. Jag förstår att socialministern känner sig besvärad av situationen, men jag vågar hoppas att jag kan tolka hans inlägg nu som en — Nr 160 distansering från de tankegångar som Rune Torwald företräder. Torsdagen den Sedan sade socialministern att han inte riktigt vet vad den offentliga — | juni 1978 debatten i frågan om barnavårdslagen går ut på. Det vet han nog! Om inte, skall jag nämna för honom att kärnan i den aktuella debatten är att en viss enskild vårdinstitution har gått ut med en offentlig kampanj för att samla namn till förmån för ett utsträckande av barnavårdslagens förfogandebestämmelser till medborgare i åldersgrupperna 18-23 år. Det är det konkreta förslaget. Den sortens krav anser jag att man skall ställa sig mycket kritisk till. Det skulle vara intressant om socialministern kunde delta i den delen av debatten, åtminstone så mycket att han deklarerade huruvida han är för eller emot ett sådant utsträckande.

Herr talman! Vi är väl tacksamma över att den här debatten kom till stånd, och vi hoppas att det skall bli en fortsättning på den som kan ge positiva resultat. Det är inte första gången som jag har gått över Sergels torg, men jag tänkte att jag skulle göra det igen åtminstone en dag i veckan. Jag gick härifrån på eftermiddagen, gick över Sergels torg och satt på kvällen en stund nere i Kungsträdgården. Jag upplevde då åter hur svårt det sedan var att somna och hur svårt det var att kunna glädjas över att det är vår och värme! Man hinner ju knappast släppa riksdagshusets dörr, förrän man blir erbjuden dessa varor, och sedan fortsätter det på samma sätt hela vägen! Jag skulle redan nu vilja instämma i vad som har sagts här om att narkotika inte får finnas. Ja, men vad skall vi väl säga när vi vandrar över Sergels torg och neråt Kungsträdgården? Hur kan då denna fria försäljning vara möjlig, om det inte får finnas någon narkotika och om den hanteringen är så oerhört straffbar? Någon har sagt att det är barmhärtigt att bygga ett sjukhus vid bergets fot för att kunna ta hand om dem som har fallit ner, men att det är barmhärtigare att bygga ett stängsel på bergets krön, så att de inte kan falla ner. Jag skulle vilja göra ett tillägg och säga att det är ännu barmhärtigare, om man kan skapa ett samhälle med en livsåskådning och en livsstil där människan inte behöver leva vid branten och ta så stora risker som många människor, inte minst ungdomar, gör i vår tid. Jag kommer in i den här debatten när — jag tror jag vågar säga det — de som arbetar med det här problemet ändå kanske kan känna något av tacksamhet. Men jag tror ändå att många som har satsat tid och krafter på detta arbete och som sedan läser vad som nu har sagts i debatten kommer att bli besvikna — inte över allt det positiva som har yttrats i den, utan över det som saknas. Jag kan inte påstå att jag är någon specialist på att ta hand om människor. Jag har i alla fall under flera år arbetat med detta, men jag vågar påstå att vår kunskap om de narkotikaskadade är oerhört bristfällig. 75 Jag har en dotter som sedan ett par år satsar sin tid på det här arbetet. Jag skulle önska att hon hade fått en halvtimme för att tala om hur man kan arbeta med frivillighet. En professor har också gjort en utredning om det arbetet, följt dem som lämnat vårdhemmet i fem år. Och hon som gjorde utredningen — om det är någon som är intresserad går det bra att få se den — var kritisk mot det resultat som redovisades men kom fram till att efter fem år var 87 26 rehabiliterade och hade kommit in i det normala livet igen. Den kvinnliga professorn spelade sedan i tacksamhetsskuld in en film om arbetet. Något litet vet jag alltså om detta. Jag tror aldrig vi klarar det här utan frivilliga insatser. I vård är det personliga engagemanget betydelsefullt, att vi är beredda att ställa upp och ge av vår tid, vår kraft och våra medel för att hjälpa människor. Den senaste tiden har jag varit här uppe i Stockholm över helgerna och försökt att finna dessa människor. Jag har lyckats hjälpa några att komma loss, och de tycker att det är en sådan tillgång att kunna ta telefonen och ringa hit till riksdagen. Och någon gång har de varit uppe här också. Här möts man av att det som för oss är en bagatell är sådant som kan bli väldigt farligt. Jag tänker också på det här med skydd.

Hot, tvång, stöld och andra brott, denna kalla miljö — det är det som är helvetet, sade hon till mig. Hur skall vi hjälpa dessa? De tonåringar som stod här ute i onsdags var ganska påverkade, men de grät därför att de tvingats in i detta och inte kom loss. De frågade: Vem skall hjälpa oss att komma loss? Jag vet inte om ni tycker om detta resonemang, men jag vill säga att inte förrän vi engagerar oss personligt och går ut till människor löser vi det här problemet. Vi har talat om detta åtskilliga timmar i riksdagen. Några tidningar skriver om det. Några läser protokollet. Men min fråga är: Skall detta ge någon effekt, så att vi är beredda att ställa upp och försöka hjälpa någon? Jag har inte lyckats med så många, men jag vet att med ganska kort varsel skulle jag kunna skaffa hit en ung människa som nu i fyra år varit borta från träsket, som anpassat sig och som skulle kunna komma upp och tala om att det går — med hjälp — om det finns människor som ställer upp, kanske alla tider på dygnet. Då vill jag säga det, oavsett hur det uppfattas. Jag hoppas att vi har så mycket tid att ytterligare någon kan gå upp här och säga om han eller hon har exempel. Det som jag har funnit kan hjälpa människor, och det jag tycker är effektivt är att erbjuda dem en levande kristendom, ett kristet budskap och en verklig andlig upplevelse. Det är det som hjälpt så många att komma loss. Det är sex år sedan jag for med bil med sju knarkare från Stockholm till ett ungdomsläger. Det var sådana som hade läst mycket. De sade: Vi har förr - Nr 160 trott att de olika religionerna skulle kunna hjälpa oss. Det kan de inte, men Torsdagen den när vi kom i kontakt med levande kristendom har vi kommit loss och fått I juni 1978 börja leva ett annat och rikare liv. Det är därför vi måste tala om redan i våra skolor att det finns en hjälp mot det här eländet, och den hjälpen får man genom en verklig andlig upplevelse. Vi har sett prov på detta hos många. Någon efter mig i debatten kan kanske säga: Den här vägen gick vi. Jag är tacksam för alla som arbetar med de här frågorna på olika vägar, men här har vi ändå funnit en strålande väg när det gäller att hjälpa människor. Jag måste till sist få säga att det är oroande att det på senaste tiden i debatten har smugit sig in den uppfattningen att alkohol är någonting som hör till vår kultur, men narkotika är det inte. Jag hoppas att vi kan klara ut den frågan. Det får inte vara så, att alkohol är kulturellt och narkotika kriminellt. Alkohol och narkotika är gift med ungefär samma verkan. Det ger flykt från verkligheten, det kan vara orsak till brottslighet, tragik för individen och mycket annat negativt. Jag hittar inget positivt! När jag har gått här nere och sett på dessa många utslagna har jag ställt den fråga som mannen från Stadsmissionen ställde när han höll vår andakt i går. Han sade att han har upplevt sin maktlöshet när han ser alla och ställt frågan: Hur skall jag kunna hjälpa människor? Han hade läst följande ord: Ingen är onyttig i världen som försöker lätta en börda för någon. — Jag vill gärna skicka med detta. Det är ju det personliga engagemanget från oss som kanske haft andra utgångspunkter än de utslagna som måste till om vi skall komma till rätta med de här stora problemen.

Herr talman! Vi från oppositionen har ofta välgrundad anledning att kritisera den borgerliga regeringen för dess handlingsförlamning och bristande planering för framtiden. Regeringens trafikpolitik har sannerligen inte gått fri från den kritiken. I snart två hela riksdagsår har vi förgäves väntat på en samlad trafikpolitisk proposition. Men när något är bra skall det erkännas, och därför vill jag i dag ge kommunikationsministern ett erkännsamt ord för att han lagt fram propositionen om den lokala och regionala trafiken. Den satt visserligen långt inne, och den borde ha ingått som en del i en hel trafikpolitisk reform. Men när regeringen nu inte kunde samla sig till det, rekommenderade vi redan i fjol att frågan om huvudmannaskapet för regional och lokal trafik liksom förändringar i yrkestrafikförordningen kunde tas som delreformer. Det har nu skett och det är bra. T allt väsentligt har vi kunnat ansluta oss till huvuddragen i propositionen. De följer de direktiv vi en gång gav och som remissinstanserna har anslutit sig till. Splittringen av reformverksamheten får dock vissa negativa följder. Låt mig peka på några. Vi ser från socialdemokratiskt håll den regionala trafikplaneringen som en viktig grund för en ny trafikpolitik. Genom den planering som redan har skett har ett omfattande underlag tagits fram utifrån varje läns förhållanden, och däri har också gjorts en bedömning av framtida transportbehov och förslag till olika trafiklösningar. Regeringen har i budgetpropositionen redovisat att en vidareutveckling och komplettering av den tidigare omgången av den regionala trafikplaneringen skall initieras under 1978. Jag vet inte hur långt den har kommit. Nu är inte kommunikationsministern här, men annars hade det varit intressant att få hans beskrivning av i vilket läge det här arbetet f. n. befinner sig. Jag vet inte om någon av de borgerliga talesmännen kan ge besked om det. Men för att det skall vara möjligt att gå vidare på det material som föreligger från den förra omgången, så behövs det vissa översiktliga ställningstaganden. Det hade enligt vår mening varit bra om riksdagen i samband med den proposition som vi nu behandlar hade fått ta ställning till regeringens slutsatser av den tidigare planeringen och de därpå grundade riktlinjerna för en ny omgång av den regionala trafikplaneringen. Andra frågor som borde ha behandlats i det här sammanhanget är olika insatser på kollektivtrafikområdet. Jag hade för några dagar sedan i samband med debatten om den statliga trafikpolitiken möjlighet att starkt understryka behovet av förnyelse på kollektivtrafikområdet, och även om den här propositionen skapar en förbättra kollektiv förutsättning för det, så fattas det fortfarande betydande delar. Jag har ingen anledning att nu i detalj upprepa de krav jag då ställde, men jag vill erinra om dem också i det här sammanhanget. Det finns åtskilliga brister i dagens kollektiva trafik som vållar stort besvär, inte minst för de rörelsehindrade. Det är angeläget att vi nu snabbt får övriga bitar i reformarbetet inom trafikpolitiken för att få en helhetslösning för den kollektiva trafiken. Låt mig i det här sammanhanget också ta upp frågan om taxiservicen. Under senare år har det riktats mycket kritik mot den. Det gäller såväl trafiken inom de större tätorterna som på landsbygden. Framför allt är det svårigheter att anpassa vagnmateriel till efterfrågan. Den här frågan hänger nära samman med frågan om taxinäringens struktur, som har varit föremål för en hel del uppmärksamhet och även utredningsinsatser. Det finns sedan flera år tillbaka förslag i kommunikationsdepartementet, och de har ännu inte föranlett någon åtgärd, vare sig i samband med den här propositionen eller i samband med översynen av yrkestrafikförordningen, som vi skall behandla senare. I den nämnda strukturarbetsgruppens rapport behandlades bl.a. frågorna om företagsmässig samordning av taxirörelsen i kommunerna, bättre samordning av beställningstrafiken och formerna för tillståndsgivningen enligt yrkestrafikförordningen. Det är angeläget att regeringen följer upp intentionerna i de förslag som föreligger. De problem vi har på taxirörelsens område motiverar särskilda åtgärder från regeringens sida för att främja en utveckling och samordning av taxirörelsen med de kommunala insatserna i övrigt. Målsättningen bör vara att taxinäringen skall vara en integrerad del i den kollektiva persontrafikförsörjningen. När det gäller själva propositionen, vars huvudinnehåll vi alltså ansluter oss till, har vi under utskottsarbetet kunnat bli överens om några viktiga klarlägganden. Det första gäller kravet på att garantier skapas för långsiktiga avtal mellan huvudmannen och underentreprenörerna, så att bussföretagen får rimliga ekonomiska planeringsförutsättningar och de anställda en bibehållen trygghet. Frågan finns berörd i propositionen, och genom att utskottet starkt understrukit detta krav räknar jag med att garantier har skapats för att riksdagens uttalade vilja tillgodoses då entreprenadavtal träffas. Detsamma gäller vikten av att linjetrafiktillstånd som inte utnyttjas omprövas. Också här har utskottet gjort en markering i sitt betänkande, vilket bör vara tillräckligt för att äldre vilande trafiktillstånd rensas ut, så att de inte hindrar en rationell trafiklösning. I likhet med vad vi gjort i vår motion betonar utskottet det som särskilt betydelsefullt att till ordförande i kollektivtrafiknämnden utses en från de olika partsintressena fristående person. Det är antagligen ett rent förbiseende att detta inte sägs klart ut i propositionen. Det är litet småaktigt av majoriteten att inte kunna vidgå det, men eftersom utskottet i realiteten biträtt vår motion har vi låtit oss nöja och besparar därigenom kammaren en votering. Däremot har vi funnit det nödvändigt att reservera oss på två punkter, där propositionen enligt vår mening är bristfällig. Den första gäller det självklara kravet att den regionala och interregionala trafiken samordnas rationellt. För att det skall kunna ske bör staten markera sitt övergripande ansvar för en sådan samordning. Jag utgår ifrån att detta vårt krav blir tillgodosett i den försenade trafikpolitiska propositionen om den statliga trafikpolitiken. Men det är en uppenbar brist att det inte sker som vägledning för det planeringsarbete som nu förhoppningsvis snabbt kommer i gång i kommuner och landsting. Vi menar att riksdagen bör ge regeringen till känna att en sådan markering av det statliga ansvaret bör komma till stånd. De borgerliga ledamöterna i utskottet delar antagligen vår uppfattning men föredrar att leva i god tro. Det vore bra om kommunikationsministern ville bekräfta att ett sådant statligt ansvar kommer att uttryckas i den väntade propositionen. Vår andra reservation är föranledd av de mycket stora svårigheter som föreligger när kommuner och landsting skall träffa avtal med SJ om att köpa trafiktjänster. På flera håll i landet har man bittra erfarenheter av långdragna och resultatlösa förhandlingar med SJ, bl.a. i Göteborgsregionen och i Örebro län. Det föreligger ett klart behov av fastare riktlinjer för hur ersättningen skall regleras och hur samordningen av taxor och trafik skall komma till stånd. Därför bör regeringen skyndsamt utarbeta förslag till normer för hur SJ skall ersättas, när tågtrafiken samordnas med ett regionalt trafikoch taxesystem. Samma krav har framförts i en rad borgerliga motioner, bl.a. i en motion med den centerpartistiske ordföranden i Svenska kommunförbundet, Karl Boo, som första namn. Jag behöver väl inte säga att jag förväntar mig att herr Boo stöder vår reservation på den punkten? Herr talman! Från socialdemokratiskt håll ser vi naturligtvis ytterst allvarligt på att den utlovade trafikpolitiska propositionen ständigt fördröjs. Det är beklagligt att reformarbetet behöver plottras med och att man inte får en samlad redovisning för hur regeringen har tänkt sig att inordna delreformerna i en helhetslösning. Lika bekymmersamt är det att den regionala trafikplaneringen inte avsätter några konkreta åtgärder från regeringens sida. Det kommer att försvåra genomförandet av det förslag vi nu diskuterar. Men vi godtar i brist på bättre den dellösning som nu presenteras, för att skapa klarhet i huvudmannaskapsfrågan för den lokala och regionala trafiken och i tillståndslagstiftningen. Tillsammans med det ökade statliga stödet kan dessa förslag medverka till att underlätta att samordnade taxesystem införs i länen och därmed en utjämning av reskostnaderna.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

Herr talman! Låt mig först ge uttryck för min och centerns tillfredsställelse över att regeringen genom denna proposition gett ett gott underlag av såväl författningsmässig som ekonomisk natur för förbättrad kollektivtrafik i hela landet, men kanske speciellt i landsbygdområdena. Eftersom Rolf Sellgren kommer att tala för utskottsmajoriteten nöjer jag mig med detta korta konstaterande beträffande huvuddragen i propositionen. Jag vill däremot anföra några synpunkter i anledning av min reservation till det betänkande som vi nu behandlar. Reservationen berör främst situationen i Västsverige, men vissa detaljer i min motivering anser jag dock ha betydelse även för situationen i landet i övrigt. En sak har jag särskilt hängt upp mig på, och det är som framgår av reservationen vissa problem beträffande hur underskottet i trafiken skall fördelas. Detta har inte behandlats mycket av periodkortsutredningen, som ju är basen för propositionen. På sidorna 272-275 har man gjort vissa mycket vaga antydningar om vilka konsekvenserna kan bli i samband med att det bildas ett huvudmannaskap, där huvudmannen får överta de olika förluster som uppkommer och problemet hur de skall täckas. Jag skriver i reservationen att om man skall följa propositionens förslag till lösning, måste man först i alla tre landstingen i Västsverige bilda ett huvudmannaskap var för sig. Där får man då det problemet att huvudmannaskapet — om man skall hålla sig till kommunalförbund — blir svårhanterligt. Jag skall inte gå närmare in på det. Sedan måste man redan från starten göra klart för sig vilka konsekvenser ett huvudmannaskap får i förhållande till den lokala trafiken. Jag har med upplysningstjänstens hjälp skaffat fram vissa uppgifter för att belysa för de tre västsvenska länen vad det innebär om man håller sig till normförslaget i propositionens lagtext, som också finns i trafikutskottets betänkande. Det visar sig att om exempelvis Göteborgs och Bohus län från starten tar på sig ansvaret även för den lokala trafiken i Göteborg, blir det för budgetåret ett underskott på ungefär 200 milj.kr. Det innebär automatiskt att de övriga kommunerna i landstinget får betala ca 35 miljoner av det underskottet. Huvudmannen måste alltså omedelbart ta ställning till om man skall ta på sig den bördan och i så fall vilka konsekvenser det får för den landstingskommunala utdebiteringen. För Älvsborgs län har man stora problem i Borås med ett underskott på 16 miljoner. Det innebär att 6 miljoner skulle få täckas av övriga kommuners invånare som inte bor i Boråsområdet. I Halland är det samma sak. Halmstad har ett underskott på 9,2 miljoner, av vilket ungefär 3 miljoner skulle täckas av övriga landstingskommuners invånare i Hallands län. Nu är det ju så att 7 § i lagtexten enligt propositionen ger huvudmannen en möjlighet att dispensera sig från skyldigheten att sköta den lokala trafiken. Men det skall då föreligga synnerliga skäl, och vilka dessa synnerliga skäl är finns ju inte närmare specificerat. Det skapar naturligtvis så småningom en viss praxis som kommer att visa vad regeringen kräver för att medge dispens. Med detta menar jag mig ha givit underlag för min åsikt att det hade varit lämpligt att åtminstone övergångsvis ge det kommunalförbund som har bildats i Göteborg och som driver en ganska omfattande trafik — det blir en viss utvidgning från den 1 september 1978 — rätt till statsbidrag. Det är så att enligt propositionen kan inte statsbidrag enligt de nya reglerna utgå med mindre än att det kommunala huvudmannaskapet är bildat i enlighet med propositionens bestämmelser. För att spara kammarens tid nöjer jag mig med detta och yrkar härmed bifall till reservationen 2.

Herr talman! I den proposition som vi behandlar nu föreslås att huvudmannaskapet för den kollektiva persontrafiken skall utövas gemensamt mellan kommuner och landsting. Man föreslår också förändringar i yrkestrafikförordningen, bl.a. för att göra det möjligt för huvudmannen att anlita entreprenörer. En särskild kollektivtrafiknämnd skall inrättas, och vidare föreslås en mindre förbättring av det statliga stödet till kollektivtrafiken. Jag tror det är viktigt att klargöra vilken syn regeringen har på trafikpolitiken, och jag vill inledningsvis ta upp några av de påståenden kommunikationsministern gör och det synsätt han har på trafikoch samhällsplanering. Först konstateras att persontransporterna har femfaldigats under de senaste 25 åren och att en allt större del av hushållens utgifter går åt till resande. Den största delen av ökningen av resorna hänförs till typen arbetsresor och förklaras av ett ändrat bebyggelsemönster och av samhällsutvecklingen i stort. När kommunikationsministern beskriver detta framstår det som en spontan utveckling, utan speciella intressen inblandade eller med några påtagliga avigsidor som följd. Det här ger, herr talman, en grovt osann bild av verkligheten. Större delen av efterkrigstiden har karakteriserats av en mycket kraftig koncentration av industrin till allt större enheter och till vissa regioner. Följden av detta har varit stora befolkningsomflyttningar — avfolkning av vissa landsändar och en ohämmad befolkningstillväxt i vissa tätorter och tätortsområden. Samhällets planeringsresurser har varit helt inriktade på att underlätta och minska de negativa konsekvenserna av denna process. Parallellt med industrikoncentrationen har det också skett en motsvarande utveckling inom både den kommersiella och den offentliga servicen. Särskilt tydligt har detta varit på landsbygden, med indragning av butiker, sammanläggning av kommunal förvaltning osv. Men samma sak förekommer i tätorterna. En allt större del av transportkostnaderna, i såväl ekonomisk som tidsmässig mening, har på det här sättet överförts främst från det privata näringslivet till lönarbetarna och till de enskilda hushållen. Ett exempel på detta är de ökningar av bruttoarbetstiden som skett och som för många i de stora tätorterna i dag betyder arbetstider inkl. restider på mellan tio och elva timmar om dagen. Samhällets trafikpolitik har i allt väsentligt varit inriktad på att underlätta för privatbilismens utbredning. Kommunikationsministern konstaterar att 80 24 av de totala persontransporterna sker med personbil. Den kollektiva förbättra kollektiv trafiken har, även om den ökat något i absoluta tal, successivt minskat sin andel av persontransporterna. Bilismens ansvällning har aldrig tagits upp till konkret politisk behandling. Den har betraktats som given, och de politiska besluten har enbart rört frågor om hur man skall underlätta framkomligheten på gator och vägar och med minsta möjliga ingrepp öka trafiksäkerheten. Herr talman! Inget samhälle har råd att upprätthålla två parallella trafiksystem. Det är alltså nödvändigt att välja mellan privatbilism och kollektivtrafik. Privatbilismens avigsidor är så uppenbara och av en sådan art att det för vpk är en självklarhet att det är den kollektiva trafiken som skall byggas ut och att man samtidigt måste minska privatbilismens mycket kraftigt.

För dem som har tillgång till bil innebär den inte bara en bekvämlighet utan också ett betydande ekonomiskt tvång. Bilismen är en extrem form av privatisering av transportsystemet. Dessutom är den en mycket dyr form av privatisering, där kostnaderna läggs på den enskilde, som dessutom ofta inte har någon egentlig valmöjlighet. Många måste ju — det vet vi — ha bil för att t.ex. ta sig till jobbet; det gäller både i glesbygder och i tätorter. I propositionen föreslås att huvudmannaskapet för den kollektiva persontrafiken skall delas mellan landsting och kommuner. Vpk anser inte att frågan om huvudmannaskapet bör avgöras nu, eftersom det vore att föregripa och försvåra en samlad trafikpolitik, som vi väntar förslag om i höst. Det huvudsakliga skäl som anförs i propositionen för förslaget till huvudmannaskap är behovet av att samordna de lokala och regionala trafikresurserna. Detta är naturligtvis önskvärt men förutsätter för den skull inte ett huvudmannaskap såsom det föreslås i propositionen. Till bilden hör t.ex. att det i dag är SJ som sköter en mycket stor del av den regionala trafiken och därmed också betydande delar av den lokala. Vpk anser också att det vore felaktigt att rycka ut persontrafiken ur det övriga trafikpolitiska sammanhanget. Person-, godsoch varutransporter bör behandlas gemensamt för att man därigenom skall kunna åstdkomma ett samordnat transportsystem. Vi anser också att staten skall påta sig det ekonomiska ansvaret för transportväsendet och dessutom ha planeringsansvaret för trafik på interregional nivå. Vi anser att regeringen med det förslag man lagt fram undviker att ta ställning till en rad grundläggande trafikproblem: 1. Nödvändigheten av att kraftigt minska privatbilismen. Det gäller inte bara i tätortstrafiken, utan över huvud taget beroendet av bil för arbetsresor och för att nå olika slag av samhällsservice. Det gäller resor både inom och mellan regioner. 2. Samordningen av lokal, regional och interregional persontrafik, vilket förutsätter en samordnad planering och en kraftig upprustning, inte minst av den interregionala, företrädesvis spårbundna, trafiken. 3. Nödvändigheten av att överföra huvuddelen av de interregionala transporter av gods som sker på landsväg till järnväg. Vi menar att trafikpolitiken bör inriktas på att åstadkomma ett sammanhållet trafiksystem med syfte att lösa de här grundläggande problemen. Staten kan inte undandra sig ansvaret för genomförandet av en sådan politik genom att lasta över det på landsting och kommuner. Det är särskilt orimligt i en situation där det ekonomiska läget i kommuner och landsting kommer att effektivt omöjliggöra varje progressiv utveckling. Man borde undersöka möjligheter att lösa trafikproblemen med ett statligt företag, där SJ utgör en naturlig basorganisation och där staten har det totala ekonomiska ansvaret. Det är viktigt att trafikplaneringen sker parallellt med annan samhällsplanering, exempelvis bebyggelseplanering och industrilokalisering. Man bör också utarbeta former för samarbete över länsgränserna. I propositionen föreslås en blygsam höjning av statsbidragen från 14 till 16 kr. per vägmil, i skogslänen från 17 till 19 kr. Med detta avser regeringen uppenbarligen att staten skall göra en snygg sorti från arenan för den regionala kollektivtrafiken. Det bör stå fullkomligt klart att detta statsbidrag inte kommer att tillåta några som helst kvalitativa förbättringar. Den föreslagna höjningen kommer i stort sett att slukas upp av den omorganisation som också föreslås i propositionen. I propositionen föreslås vidare att antalet bidragsberättigade dubbelturer skall höjas från f.n. två dubbelturer per dag måndag-fredag till tre dubbelturer. Om detta säger kommunikationsministern bl.a.: ”Med en utökning av antalet bidragsberättigade turer till tre blir det också möjligt att trygga kollektivtrafikförbindelser som passar för arbetsresor.” Det förhåller sig självfallet inte på det viset. Man behöver inte ha mycken kännedom om under vilka tider resor till och från arbetet sker för att inse att de resorna omöjligt kan täckas av tre dubbelturer per dag. Kommunikationsministern yttrade i trafikdebatten för någon tid sedan att tolv dubbelturer per dag var ungefär vad folk behöver. Vad det i själva verket handlar om är att man från regeringens sida genom statsbidraget och dess konstruktion vill trygga en social minimistandard på den kollektiva trafiken, i synnerhet då på landsbygden. Det är naturligtvis viktigt, men det går inte att stanna på den här katastrofalt låga ambitionsnivån. Den kollektiva trafiken måste byggas ut kvalitativt och kvantitativt för att göra den nödvändiga minskningen av privatbilismen möjlig. Helt kort beträffande periodkorten: Vpk anser att systemet med periodkort bör genomföras och att riksdagen skall uttala sig i den riktningen. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till motionen 1834 från vänsterpartiet kommunisterna. förbättra kollektiv

Herr talman! Det moderna samhället kan inte fungera utan ett väl utvecklat transportsystem. I den proposition som vi behandlar just nu sägs, att de framtida trafikpolitiska riktlinjerna bör utgå från målsättningen att ge medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostander. Det är riktigt. Men den målsättningen antogs redan för 15 år sedan. För att man skall kunna nå det uppsatta målet måste metoderna ständigt förnyas. Vad vi nu funnit efter diverse utredande är, att samhället måste aktivare ta del i uppbyggnaden av den kollektiva trafiken. Insikten om detta torde vara anledningen till de utredningar som har gjorts. Att resa är inget mål i sig vare sig det sker med bil, buss, tåg eller annat transportmedel. En väl uppbyggd trafikförsörjning skall därför stå i samklang med samhällets målsättningar inom en rad områden. Den kollektiva trafiken, främst med buss och tåg, skall också så nära som möjligt knyta an till människornas behov av arbetsresor, serviceresor och inte minst resor i samband med fritid och nöjen. Propositionens förslag tillmötesgår i stort sett behovet av en mer genomtänkt planläggning och samordning av den lokala och regionala persontrafiken. Fördelarna med att den regionala och lokala trafiken samordnas av en gemensam huvudman uppväger nackdelarna med att kommunerna i fortsättningen inte ensamma beslutar om den lokala trafiken. Man får ändå förutsätta att den kommunala planeringsnivån bibehålls, även om besluten kommer att fattas inom en större gemenskap. Utskottet är alltså helt enigt om huvudlinjerna i propositionen, och det tycker jag är mycket glädjande. Denna enighet har också påpekats av Bertil Zachrisson, och det är mycket tillfredsställande att vi har nått en så stor enighet. Det är dock förståeligt att detta medgivande följs av litet kvirr — socialdemokraterna instämmer ju inte helt på alla punkter. De hade t.ex. velat ha en trafikpolitisk proposition tidigare, men det är en fråga som vi har debatterat förut. I det nu aktuella avseendet är vi dock mycket eniga. Med den nya organisationen och det ökade samhällsstödet utvidgas möjligheterna att förbättra kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv. Förutsättningarna ökar också för kommuner och landsting att skapa trafiklösningar i tätortsområden i syfte att begränsa bilismen, där den med fördel kan ersättas med kollektivt transportmedel. Propositionens räckvidd begränsar sig till ansvaret för den lokala och regionala trafiken. I motionen 1977/78:1827 av de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet yrkas bl.a. att staten i det här sammanhanget också skall ta det övergripande ansvaret för den interregionala trafiken och att den lokala och regionala trafiken skall samordnas med denna. Dessa synpunkter är i och för sig riktiga, och man kan instämma i mycket av det som Bertil Zachrisson sade i sitt anförande. Men ett tillgodoseende av dessa synpunkter är inte en förutsättning för genomförande av det nu aktuella beslutet, eftersom det som härvid berörs mycket väl kan inordnas senare i ett större sammanhang. I propositionen tas alltså bara de lokala och regionala trafikproblemen upp, och utskottet har hållit sig till de avsnitten. Utskottet yrkar därför avslag på nämnda motionsyrkande från socialdemokraterna, och jag yrkar i min tur avslag på reservationen 1. Det skulle kanske vara mer att tillägga om detta, men av tidsskäl skall jag begränsa mig till det sagda. Enigheten i utskottet visar också att vänsterpartiet kommunisternas motion 1834 inte kan tillstyrkas. Den motionen innehåller synpunkter som är bra och som också har återkommit i Inga Lantz anförande. Man kan alltså instämma i dessa synpunkter, som är allmängiltiga. Men de slutsatser som motionärerna kommer fram till baserar sig på helt andra värderingar om hur kollektivtrafikfrågan bör lösas och mynnar i första hand ut i avslag på hela propositionen. Vad vpk syftar till är en statlig central styrning av hela trafikapparaten. Det är alltså värderingar som vi inte på något sätt kan gå med på. Därför avstyrks deras motion. Principiellt viktigt är hur huvudmannaskapet löses. En av hörnstenarna är att ansvaret för både den lokala och den regionala trafiken ligger på ett och samma organ. Den geografiska avgränsningen bör också sammanfalla med andra samhällsfunktioner. Detta skapar de bästa förutsättningarna för ett för regionen sammanhängande trafiknät. Utskottet delar därför statsrådets mening att länen utgör lämpliga områden för planeringen av trafikutbud och regionala taxesystem. I fråga om trafikutbudet undantas kompletteringstrafik med personbil, som även i fortsättningen bör åvila kommunerna. Däremot kan huvudmannen efter särskild överenskommelse infoga denna trafik i sitt trafikansvar. Detsamma gäller skärgårdstrafik och flygtrafikservice i fjällområden liksom järnvägstrafik av utpräglat lokal och regional karaktär. I ett par motioner, varav jag har väckt den ena, har påtalats att propositionen med tystnad har förbigått den godstrafik som sker inom den lokala och den regionala busstrafiken. Utskottets skrivning klargör frågan och förutsätter att även den godstrafik som bedrivs med stöd av linjetrafiktillstånd för personbefordran kommer att omfattas av huvudmannens trafikansvar. Med hänsyn inte minst till att godstransporterna utgör en betydande del på många glesbygdslinjer är det angeläget att huvudmannen kan utöva inflytande över avgiftssättningen även för dessa transporter. Som exempel kan jag nämna att av intäkterna för postverkets diligenstrafik verksamhetsåret 1976/77 utgjorde godsoch postbefordran 50 96 ,t.o.m. några tiondelar mer. I motionerna 1823, 1825 och 1831, som har väckts i anslutning till propositionen, har påtalats de speciella problem som föreligger i Västsverige beträffande den geografiska omfattningen av huvudmannaskapet. Motionärerna pekar på att pendlingen inom Göteborgsregionen visar en utveckling med starkt ökad inomregional pendling. Med anledning härav menar motionärerna att en anpassning av huvudmannaskapet till naturliga trafikregioner är av grundläggande betydelse för möjligheterna att få en god samordning och planering av linjenät, trafikutbud och taxor liksom ett rationellt utnyttjande av resurserna. Motionärerna anser därför att reglerna förbättra kollektiv för huvudmannaskapet bör ges en sådan flexibel utformning att den i Göteborgsregionen fungerande lösningen kan bibehållas och vidareutvecklas. Utskottet har mycket noga prövat de speciella problemen i Västsverige, och då alldeles speciellt i Göteborgsområdet. Inom regionen har kommunerna efter ett omfattande utredningsarbete beslutat om en samordning av regionens kollektiva landsbygdstrafik. Utskottet anser att det samarbetet bör bestå och vidareutvecklas. Men utskottet har också funnit att detta samarbete kan fortsätta även inom ramen för den länsvisa indelning i huvudmannaskapet för kollektivtrafiken som anges i propositionen. Formerna för samarbetet ges stor frihet. En möjlig lösning anvisar utskottet genom att peka på att Kommunalförbundet får utgöra en särskild driftorganisation som svarar för trafikutövningen inom delar av de aktuella länen. Med denna organisation får huvudmännen teckna avtal om trafikutövningen. Utskottet är helt enigt på den här punkten, så när som på att Rune Torwald har reserverat sig för en övergångslösning, som han nyss har pläderat för i sitt anförande. Det är intressant att notera att Rune Torwald i sin allmänna plädering underströk betydelsen av att just landsbygdsområdena fick en tillfredsställande transportlösning. Men jag kan inte se att en separering av vissa regioner på det sätt som Rune Torwald föreslår är ett uttryck för en särskild omtanke om landsbygdsområdena. En sådan separering kan dessutom få smittoeffekter på andra områden. För att spara kammarens tid vill jag i övrigt kommentera Rune Torwalds reservation bara på en viktig punkt. Med en särlösning för Göteborgsregionen lämnar man den viktiga principen om att de geografiska områdena bör vara jämförelsevis stora och att länsindelningen är en etablerad företeelse. Detta betyder att vid en avgränsning efter regioner med intensivare trafikmönster glesbygdsdelar av länen kommer i kläm — det är också beviset för vad jag nyss sade. Jag bör tillfoga att det med Rune Torwalds modell inte kommer att stanna med Göteborgsregionen. Jag sade nyss att en sådan modell kommer att medföra smittoeffekter på andra områden.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 Rolf Dahlberg kommer senare i debatten att beröra övriga avsnitt i betänkandet, bl.a. socialdemokraternas reservation nr 3. Jag vill till sist endast kortfattat kommentera ett par punkter. Alla kommuner kommer att med en suck av lättnad konstatera att den otympliga skolskjutsavräkningen kommer att slopas i det nya bussbidragssystemet. I syfte att så långt som möjligt inrikta bidragssystemet på den linjebundna trafiken har föredraganden angivit att bidrag bör undvikas till sådan trafik som till den helt övervägande delen är föranledd av skolskjutsning. Jag har i min motion angivit att begreppet ”helt övervägande delen” är svårdefinierat och kommer att leda till tolkningssvårigheter och en onödig byråkrati. Den lokala planeringen är numera väl genomtänkt, och vi bör visa kommunerna det förtroendet att vi inte misstänker att de missbrukar bidragssystemet. Utskottet har inte helt delat min anmärkning på denna punkt, men det har gjort det betydelsefulla tillägget att som en följd av att godstrafiken med linjebuss skall falla under huvudmannens ansvar bör denna del också beaktas vid bedömningen av om en trafik till övervägande del skall anses föranledd av skolskjutsning. Jag hälsar det tillägget med tillfredsställelse. Fjällflyget är ingen stor del av det vidgade bidragsområdet. Men det är för berörda kommuner så mycket mer betydelsefullt. Propositionen begränsar bidragsgivningen till den eller de kommuner som har fjällflyg i sin trafikplan. Självfallet begränsar sig inte sådan verksamhet alla gånger till den egna kommunens område.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

Herr talman! Det är riktigt som herr Sellgren säger att det råder en långtgående enighet när det gäller huvudinnehållet i propositionen. Jag vill ånyo understryka att jag tycker att det är bra. Men då hade det varit desto angelägnare att man från borgerligt håll hade försökt att gå oss till mötes på några av de punkter där det uppenbarligen föreligger brister i propositionen. Ett sådant tillmötesgående skulle ha varit mycket enkelt, därför att det förefaller så självklart. Herr Sellgren sade också att han egentligen delar vår grundinställning. Det hade varit till stor hjälp för kommuner och landsting när dessa nu skall planera den lokala och regionala trafiken, om vi hade haft ett klart uttalat statligt ansvar givet i propositionen, om det så bara hade varit principiellt. Ännu bättre hade det naturligtvis varit om man hade kunnat ha med KOLT och HAKO-utredningarnas förslag samtidigt som vi behandlar propositionen. Detta hade ytterligare ökat möjligheterna för kommuner och landsting, när de skall planera sin verksamhet. Man hade kunnat få klart för sig var staten är beredd att gå in och var de själva skall komplettera sin verksamhet. Förslagen förlorar på den här punkten i effektivitet genom att de behandlas separat och inte tillsammans med andra insatser på kollektivtrafikområdet. De ligger i kommunikationsdepartementets skrivbordslådor, men de behöver komma in under en gemensam bedömning tillsammans med förbättra kollektiv den proposition som vi behandlar i dag. Nu säger herr Sellgren att man kan ordna detta senare. Ja, det är klart att man kan, men inte är det särskilt praktiskt och det är ingen bra form av reformarbete på detta område. Jag tycker att ni åtminstone kunde ha deltagit i en principiell markering av det statliga ansvaret för att underlätta planeringen i kommuner och landsting. Sedan tar inte herr Sellgren upp vår andra reservation om normeringen för ersättningen till SJ. Jag skall vänta tills herr Dahlberg varit uppe, men jag tycker att det i och för sig är litet märkligt att folkpartiet inte har något att säga iden frågan. Med herr Sellgrens förflutna tycker jag nog att det skulle ha varit angeläget att få göra en markering också på det avsnittet.

Herr talman! Rolf Sellgren säger att samhället måste ge medborgarna tillfredsställande möjligheter till bra transporter. Jag skulle vilja fråga: Hur då? Inte gör man det med de förslag som lagts fram i den här propositionen. Han säger också att samhället måste ta aktivare del i uppbyggandet av den kollektiva trafken. Hur då? Inte gör man det —- i vilket fall som helst inte med den här propositionen. Man vidtar t.ex. inga åtgärder för att minska privatbilismen. Man vidtar inga åtgärder för att trygga sent utbyggd kollektivtrafik. Tvärtom försvårar man för den, eftersom man skjuter över ansvaret på kommuner och landsting, vilka vi vet har en mycket dålig ekonomi och inte kommer att kunna bygga ut kollektivtrafiken i den grad som är önskvärd. Jag menar att staten här smiter ifrån sitt ekonomiska ansvar. Sedan menar jag också att vi inte har råd med en fortsatt satsning på den ohämmande bilismen. Vi har inte råd från miljösynpunkt, inte råd från energisynpunkt och inte råd från andra kostnadssynpunkter heller. Det är viktigt att se bilismen såväl från en kulturell som från en ekonomisk och social aspekt. Och det gör man inte. Det behövs en radikal förändring av trafikpolitiken. Både regering och riksdag har hittills skjutit de principiella trafikfrågorna framför sig. Man har aldrig tagit ställning till grundläggande frågor om hur vårt trafiksystem skall se ut, vilka transporter som skall skötas och hur de skall skötas. I stället tog man det förödande beslutet år 1963, då man sade att varje trafikgren skall bära sina kostnader. Men man definierade aldrig vilka kostnader som skulle räknas in med påföljd att man från samhällsekonomisk synpunkt varje år har subventionerat privatbilismen med enorma belopp, medan den kollektiva trafiken har satts på svältkur och undergått successiva inskränkningar.

Herr talman! För Rolf Sellgren vill jag understryka att min reservation inte innebär något negativt för landsbygdstrafiken inom de övriga landstingsområdena. Underskottet i den av Göteborgsregionens kommunalförbund bedrivna landsbygdstrafiken täcks ju i sin helhet av berörda kommuner. Övriga kommuner i landstingsområdena belastas alltså inte alls. Vad jag kräver i reservationen 2 är bara att den av Göteborgsregionens kommunalförbund initierade och planerade landsbygdstrafiken får bedrivas med i proposition 1977/78:92 föreslaget statligt stöd så länge berörda landsting inte påkallar ändring. Det innebär alltså att berörda landsting när som helst, då de finner det förenligt med sina intressen, kan gå in och ta över trafiken. Detta tror jag inte kommer att bli aktuellt på flera år. Mot den bakgrunden finner jag det orättvist att Göteborgsregionens kommunalförbund och dess trafikanter skall gå miste om de förbättrade statsbidrag som föreslås i propositionen.
Herr talman! Bertil Zachrisson menar att det skulle ha varit ett tillmötesgående från utskottets borgerliga ledamöter, om man hade gjort ett uttalande om det statliga ansvaret för den interregionala trafiken. Vad vi i propositionen och i betänkandet har behandlat är planeringsansvaret för den lokala och regionala trafiken — och det är en framgång. Tidigare har det inte förelegat något ansvar hos någon myndighet att planera för den regionala trafiken. Kommunerna har haft ett sådant ansvar för att kunna få ut sina bidrag, men det har inte funnits någon motsvarighet på den regionala sidan. Nästa steg blir att detta inordnas i det interregionala trafikmönstret. Eftersom de trafikplaner som byggs upp inom det nya huvudmannaskapet med största säkerhet kommer att utgå från den regionala trafikplaneringens underlag, finns alltså här början till ett mönster för en interregional trafik, som på intet sätt blir sämre för att man går den här vägen. Inga Lantz ställde en fråga angående tillfredsställande transportförsörjning. Hon menade att det förslag som nu ligger försvårar den kollektiva trafikpolitiken. Det är väl ändå att göra en logisk kullerbytta! I och med att samhället, de nya huvudmännen, får planeringsansvar för kollektivtrafiken, så blir den bättre. Dessutom går staten in med högre bidrag. Man får en mer välordnad trafik i och med att den lokala och den regionala trafiken samordnas. Jag kan inte tänka mig att ett centralt statligt dirigeringsverk skulle kunna lösa problemen med kollektivtrafiken med det finmaskiga mönster som finns, utan det måste bli en mycket ohanterlig apparat som mest är till för att föda statliga byråkrater i en mängd som inte behövs. Landsbygdstrafiken kommer i kläm, Rune Torwald, i och med att man stympar regionerna. Min repliktid är snart slut, men jag vill också säga att jag har klart för mig att lokaltrafiken inom de kommuner som sluter avtal med Göteborgs kommunalförbund inte berörs av det här samarbetsavtalet. Även där finns det ett glapp i trafikplaneringen.
Herr talman! Rolf Sellgren hörde förr i världen till de verkliga seloterna på trafikpolitikens område, men nu är han väldigt snäll när han uppträder i kammaren och talar om trafik. Rolf Sellgren säger: Nu har vi fått en möjlighet att planera för den regionala förbättra kollektiv och den lokala trafiken, och det är bra. Javisst, det är bra att vi har fått den möjligheten. Men det är väl alldeles självklart att det hade varit ännu bättre om vi samtidigt hade haft en möjlighet att se i det facit som statens planeringsansvar gett oss. Det är, såvitt jag förstår, fullt möjligt att göra på sätt som Rolf Sellgren förespråkar, men det är en alldeles onödig, splittrande och långrotande metod. Det kan ju inte vara särskilt klarläggande för de regionala trafikplanerarna att sitta och så att säga skåda in i dimman. Därför hade det varit en utomordentlig tillgång för de regionala och lokala trafikplanerarna i deras arbete, om de hade haft tillgång till den statliga uppläggningen på det här området. Nu får vi en ordning som innebär att många misstag kan göras, som man sedan får hålla på att korrigera fram och tillbaka. Det hade vi kanske kunnat undvika, om vi hade fått ett mera samordnat system. Rolf Sellgren sade — av misstag antar jag — att den regionala och lokala trafiken skulle ”inordnas” i det interregionala systemet, men han har väl tänkt sig en samordning — förhoppningsvis.
Herr talman! Jag sade att man försvårar utbyggnaden av kollektivtrafiken med de förslag som framförs i propositionen. Den bidragshöjning som föreslås i propositionen är helt otillräcklig. Den kommer att ätas upp av omorganisationen. I och med att man nu vältrar över ansvaret från staten till kommuner och landsting, som vi vet inte har sådan ekonomi att de kan klara det här, kommer man att försvåra en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det räcker inte att ha planeringsansvar — det ger ingen bättre kollektivtrafik. Vad som behövs är förstås resurser för att kunna bygga ut kollektivtrafiken med allt vad det innebär av bekvämlighet för dem som reser, turtäthet, nya linjer, snabbhet och alla de krav som man har rätt att ställa på en fungerande kollektivtrafik. Jag kan för att visa hur det har fungerat här i Stockholmsområdet som exempel nämna min egen hemkommun, där man investerade — det heter ju så när man bygger vägar — 200 miljoner i en motorväg. Samtidigt lade man ned inte mindre än 18 busslinjer som gick ut mot Södertörn. I stället fick vi ett pendeltåg från Södertörn in till centrala Stockholm, ett pendeltåg som inte alls följde den gamla vägens sträckning. Man trodde alltså att människorna skulle åka pendeltåg. Det gjorde de förstås inte, utan effekten har blivit att man har försvårat för kollektivåkande och bäddat för bilism. Man byggde en motorväg där bussarna inte kunde gå, drog in 18 busslinjer och ersatte dem med ett pendeltåg, med vilket det tar en timme att komma in till Stockholms centrala delar mot femton minuter med bil. Det tycker jag är ett praktexempel på hur trafikpolitiken fungerar, hur man direkt har försvårat för kollektivtrafiken genom att satsa på ett felaktigt sätt. Jag menar att vi inte får fortsätta att vidta sådana åtgärder som i detta konkreta exempel, utan att vi måste få en helt annan inriktning på trafikpolitiken. Man måste ta in hela trafikpolitiken i en samhällsbedömning med hänsyn till vad som är vettigt ekonomiskt, socialt och kulturellt. Jag konstaterar att det vägrar man att göra i propositionen. Och det vägrar man också att göra i den här diskussionen.
Herr talman! Replikskiftet mellan mig och Bertil Zachrisson visar hur eniga vi är. Bertil Zachrisson måste visa någon detalj där vi skiljer oss, och därför gör han frågan om samordningen mellan regional och interregional trafik till en mycket stor fråga. Han tycker att jag har blivit väldigt snäll. Det beror på att jag tycker att vi har nått ganska långt inom det här området. Och det beror kanske också på att jag är ganska hygglig till min natur — och möjligen t.o.m. just nu har kommit till min rätt, när jag står och försvarar en så pass hygglig proposition. Jag svarade inte på Bertil Zachrissons fråga om normerna vid förhandlingar mellan huvudmannen och SJ om betalning till SJ för tjänster, eftersom jag sade att Rolf Dahlberg kommer att ta upp den frågan. Vad han kommer att säga är vad utskottsmajoriteten har ansett, och där ansluter vi oss inom folkpartiet, eftersom vi tycker att regeringen bör följa detta förslag. Vi får se vad förslaget kommer att leda till. Men underlaget är ännu inte tillräckligt brett för att man skall kunna utarbeta några normer nu. Inga Lantz anser att samhället vältrar över ansvaret på kommunerna. Man preciserar kommunernas och huvudmännens ansvar för den kollektiva trafiken och ger dem samtidigt statligt bidrag för att kunna genomföra planerna. Det är alldeles uppenbart — det vill jag inte sticka under stol med att jag tycker — att detta sammantaget kommer att öka samhällets kostnader för den kollektiva trafiken. Men jag hoppas att det inte bara ökar kostnaderna, utan att det också ökar kollektivtrafikens effektivitet och attraktivitet, så att vi därmed inte bara kan möta det ökade behovet av resor utan också begränsa behovet. Begränsningen måste då göras på bilismens område. Genom bidragen får kommunerna åtminstone en möjlighet att begränsa bilismen i tätorter, där man har anledning att göra det. Jag håller med om att planen hänger mycket väl samman med samhällsplaneringen i stort. En av de stora försyndelserna under 1960-talet, baserad på 1963 års trafikbeslut, var att samhällsplanering och trafikplanering inte följdes åt. På den punkten tror jag att vi är helt överens, så att vi kan nicka bifall till varandra när vi talar i de termerna. Men dessa försyndelser har ju gjorts i det förflutna, och vi måste nu göra någonting för framtiden!

Herr talman! Genom förslaget i den proposition som vi nu behandlar kommer kollektivtrafikens villkor att förbättras på flera väsentliga punkter, bl.a. genom att ansvarsfördelningen mellan stad och kommun klarläggs och riktlinjer för ersättningen till trafikföretagen erhålls. En kollektivtrafiknämnd skall inrättas, förbättrade koncessionsbestämmelser skall införas, och en hel del andra saker av väsentlig betydelse finns också upptagna. På några punkter kommer emellertid ett bifall till propositionen att medföra svårigheter för redan befintlig regional kollektiv trafiksamverkan, förbättra kollektiv nämligen i så måtto att de föreslagna administrativa gränserna inte alltid sammanfaller med naturliga samverkansområden för trafiken. Detta gäller, herr talman, i allra högsta grad Västsverige och då kanske speciellt Göteborgsområdet. Propositionen bygger på länen som trafikregioner. Detta tycker jag är bra, men det förutsätter att länen är sammanhållna trafikregioner. Och det är länen också i så gott som samtliga fall, bortsett från i Västsverige, där vi har betydande pendlingsvolymer mellan kommuner i olika län. Pendlingen mellan Lerum i Älvsborgs län och Göteborg, mellan Kungsbacka i Hallands län och Göteborg, mellan Ale i Älvsborgs län och Göteborg samt mellan Kungsbacka och Mölndal i Halland resp. Göteborgs och Bohus län plus den pendling som äger rum i norra delen av Bohuslän — nämligen inom det s.k. fyrstadsområdet — är de fem områden i landet, herr talman, som har den största pendlingen. Där skapas nu utomordentligt stora problem när man genom den här propositionen tvingas etablera trafiksamverkan inom länsgränserna. Det är tyvärr så, herr talman, att länsindelningen i västra Sverige är mycket olycklig om man ser den ur planeringssynvinkel. Därför har vi i Västsverige under ett flertal år tvingats till speciallösningar. Vi har sedan slutet på 1950 talet och början av 1960-talet tvingats gå ifrån länsgränserna för att lösa människornas sjukvårdsproblem. De slipper åka genom Göteborg till Mölndal eller Kungälv och får använda sjukvårdsinrättningar i Göteborg. Vi har gjort så genom Storgöteborgs samarbetskommitté, som det hette tidigare, och Göteborgsregionens kommunalförbund, som det numera heter, att all bostadsplanering sker för regionen inom kommunalförbundet. Detsamma gäller också på andra samhällsområden, t.ex. för kvittblivning av sopor. Vi har efter flera års förhandlingar lyckats skapa ett administrativt system för kollektivtrafiken. Sedan den 1 juni förra året sker trafiksamverkan i kommunalförbundets regi precis på det sätt propositionen föreslår. Men nu tvingas vi att bryta sönder systemet därför att propositionen säger att verksamheten skall ske inom ramen för länet. Människorna i Västsverige och i Göteborgsregionen har under flera år sagt till kommunaloch landstingspolitiker: Ni måste etablera ett system så att vi får en vettig kollektivtrafik. Vi kan nu inte gå ut till dem och säga: Vi måste upphöra med det system som vi äntligen lyckats skapa. Vi har från samtliga partier väckt motioner i den här frågan, där vi säger att propositionen är bra och att det är riktigt att länen skall vara de områden där huvudmannaskapet etableras. Men detta går inte i Västsverige, där det finns den här olyckliga gränsdragningen för länen. Samtliga landsting och kommuner som skall bli huvudmän har också i remissyttranden sagt att för Västsverige måste det göras undantag. Det är alltså de som skall bli huvudmän i framtiden som sagt detta i sina remissyttranden. Men det har man inte tagit hänsyn till i propositionen. Utskottet har också tyckt att det är utomordentligt viktigt att inte slå sönder trafiksamarbetet. ”Det framstår”, säger utskottet, ” ——-- som väsentligt att det samarbete på trafikområdet som redan inletts i regionen och som visat sig fungera väl i praktiken får möjlighet att bestå och vidareutvecklas.” Sedan fortsätter utskottet: ”Som en möjlig lösning för att åstadkomma detta vill utskottet peka på att kommunalförbundet får utgöra en särskild driftorganisation som svarar för trafikutövningen inom delar av Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län. Med denna organisation får huvudmännen teckna avtal om trafikutövningen. Även andra lösningar som i allt väsentligt bibehåller och vidareutvecklar ——— synes möjliga ——--.” Teoretiskt finns det naturligtvis möjligheter att lösa det här inom ramen för propositionen. Men i praktiken finns det icke en enda expert i detta land som säger att det går. Fråga dem som efter tre fyra års förhandlingar har löst den här frågan när det gäller Göteborgsområdet eller se på det som är på gång för fyrstadsområdet i norra Bohus län och norra Älvsborgs län! Det är ingen som tror att det går att genomföra ett system med det som propositionen slår fast. Rune Torwald har på ett mycket bra sätt i sin reservation visat på den trafiksamverkan som förekommer i den här regionen. Inom det område där vi nu etablerat detta trafiksamarbete är det 57 000 människor som dagligen pendlar över länsgränser och kommungränser. Om vi tvingas slå sönder systemet kommer det att gälla de 1 000 som pendlar i Göteborgs och Bohus län. Skall vi av något slags låt mig säga administrativ idioti tvingas gå på länsgränserna och klara 1 000 pendlare men ställa 57 000 åt sidan? Det är det som blir resultatet ifall vi inte gör någon ändring. Herr Torwald har i sin reservation sagt att vi skall lösa det här genom övergångsbestämmelserna. Han anser alltså att vi t. v. kan acceptera detta och får avvakta hur det går i framtiden. Det är ingen lösning, det är en halvmesyr. I dag finns inget annat att göra för oss än att acceptera regeringens proposition och anta de av regeringen föreslagna övergångsbestämmelserna.

Det är min förhoppning, herr talman, att detta yrkande måtte vinna kammarens gillande och att kammaren ställer sig bakom det. Då ger vi regeringen en ny chans att ta fram ett förslag som verkligen slår vakt om det trafiksamarbete som redan är etablerat i Göteborgsområdet. Vi gör det möjligt att skapa en trafikregion bestående av norra Bohuslän och delar av Älvsborgs län, en Boråsregion, en Göteborgsregion och en Hallandsregion. Då får vi förbättra kollektiv sammanhållna trafikregioner, där vi kan få ett vettigt administrativt system. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till det yrkande som jag här har framställt.
Herr talman! Kurt Hugosson är mycket angelägen om att bevara Göteborgs kommunalförbunds verksamhet såsom den nu är upplagd. Utskottet har samma målsättning därvidlag. Det är fel när Kurt Hugosson säger att man kommer att bryta sönder en organisation som finns. Utskottet säger att samarbetet bör bestå och kan vidareutvecklas inom ramen för genomförandet av en organisation som innebär att huvudmannaskapet fördelas länsvis. Jag har den uppfattningen att de organisationsändringar som behövs i samband med genomförandet av det nya huvudmannaskapet inte kommer att upplevas på något sätt av trafikanterna, som Kurt Hugosson sade. Trafikanterna kommer att se hur bussarna går på samma sätt som förut, trafikanterna kommer att märka att rabattkorten kommer att gälla precis som förut. Vad Kurt Hugosson inte sade var att samverkan inom kommunalförbundet visserligen löser en del problem — men inte alla! Det finns också ett omfattande resande över kommunalförbundets gränser, mellan Alingsås och Lerum, Kungälv och Stenungsund, Härryda och Borås, Kungsbacka och Varberg osv. Det finns ett omfattande resande över gränserna där hur vi än bildar regionerna. Då är det väldigt viktigt att man utgår från naturliga regioner och dem emellan och inom dem löser problemen. Ett tillstyrkande av propositionens förslag medför att man går en snabbare och riktigare väg än den Kurt Hugosson föreslår. Det är ganska märkligt att han tillstyrker en proposition som han sedan i stora delar yrkar avslag på! Han motsäger sig själv. Om man är så engagerad i just trafiklösningen för Göteborgsregionen som Kurt Hugosson är, då glömmer man de andra regionerna. Och det är det Kurt Hugosson gör, samtidigt som han föreskriver att de andra regionerna skall lösa problemen på ett visst sätt. Det finns ingen garanti för att de vill ha en sådan lösning som Kurt Hugosson föreslår.

Herr talman! Jag vill på det bestämdaste vända mig mot påståendet att jag skulle glömma andra regioner. I de motioner som jag hänvisar till i det framlagda yrkandet — bakom dem står samtliga partier som är representerade i riksdagen — säger vi att man måste se till att man får till stånd en sådan här lösning inte bara för Storgöteborgsområdet, utan man bör också skapa en nordbohuslänsk region, en Boråsregion och en Hallandsregion som får sådant huvudmannaskap. Det är också precis vad huvudmännen vill. Det har landstinget i Älvsborgs län, landstinget i Göteborgs och Bohus län, landstinget i Hallands län, Göteborgs kommun och länsstyrelserna sagt i sina remissyttranden, herr Sellgren. I folkpartiet talar ni ju om närdemokrati. Varför inte tillmötesgå människornas önskemål? Det drabbar inte trafikanterna, säger herr Sellgren. Hur vet herr Sellgren det? Om det etablerade samarbete som nu finns inte kan få fortsätta drabbar det visst trafikanterna — i propositionen sägs t.o.m. att det är så krångligt att lösa detta att man måste ha en femårig övergångstid. Detta är en enhällig önskan från samtliga politiska partier i de västsvenska länen, och det vill riksdagen nu sätta sig över. Det är det jag reagerar mot. Sedan säger Rolf Sellgren att det finns en omfattande pendling över andra gränser. Bortsett från de områden vi nu har etablerat ett samarbete med omfattar pendlingen från Göteborgs och Bohus län och Göteborg ca 1 000 personer, medan det är 57 000 personer som pendlar inom det etablerade trafiksamverkansområdet i Göteborgsområdet. Tidigare sade Rolf Sellgren i en replik till Rune Torwald att man skulle ha stora områden. Vad menar man då med stora områden? Det här området, där vi redan har fått till stånd ett kollektivtrafiksystem, har en befolkning på mella 650 000 och 700 000 personer. Hur många län i landet har det, Rolf Sellgren? Vad avser man för storlek när man säger att man inte får bryta sönder områdena i små delar?
Herr talman! Jag vill först beröra remissinstansernas uttalanden. Kurt Hugosson har åberopat yttrandena från Hallands län och Älvsborgs län. Sanningen är den att båda landstingen i princip har uttalat sig för huvudmannaskapslösningen såsom den föreligger i propositionen. Jag skall be att få citera huvudmeningen i detta sammanhang. ”Vad utskottet anfört i det föregående bygger på förutsättningen att huvudmannaskapet skall avse länet som geografiskt område på det sätt som utredningen föreslagit.” Sedan framför man önskemålet att man skall kunna ingå i det samarbete som är påbörjat inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Man utgår ifrån att man skall ha dessa stora huvudmannaskapsområden men att man skall kunna genomföra samarbetet med Göteborgsregionens kommunalförbund. Det svär alltså inte mot vad som står vare sig i propositionen eller i utskottsbetänkandet. ”Förvaltningsutskottet tillstyrker detta förslag som huvudprincip” — det är ganska klart — ”men förutsätter mot bakgrund av vad som ovan sagts att Göteborgsregionens kommunalförbund blir huvudman för den lokala och regionala kollektiva persontrafiken i Göteborgsregionen inkl. bl.a. kommunerna Ale, Lerum och Alingsås.” Man tillstyrker huvudmannaskapsprincipen men förutsätter att man kan ingå i detta samarbete. Kurt Hugosson och jag använder sannolikt olika termer för samma sak. Men vad utskottet framhåller i sitt betänkande tillmötesgår de här båda landstingens önskemål. förbättra kollektiv När det gäller det Kurt Hugosson sade om regionernas storlek och att det finns en enhetlig önskan hos samtliga partier i den västsvenska regionen vill jag säga att detta är beaktansvärt, och det är också riktigt. Men skall vi skapa en landsomfattande organisation för kollektivtrafiken måste vi utgå från enhetliga regioner, och då måste vi också ta hänsyn till opinionen i hela landet. Man kan konstatera att den opinionen är för den lösning som utskottsmajoriteten förordar.

Herr talman! Rolf Sellgren refererar landstingens remissyttranden på samma sätt som en viss potentat läser Bibeln. Sanningen är den att samtliga landsting, som jag framhöll i mitt huvudanförande, har sagt att det här förslaget är bra. Men, tillägger man, länsprincipen kan inte tillämpas i västra Sverige. Det är vad de tre landstingen säger, och det kan man inte komma ifrån. Till detta kommer att vi i utskottet haft uppvaktningar där dessa synpunkter kommit till uttryck. Till detta kommer också att Kommunförbundets representanter vid sitt besök i utskottet sade att en särlösning för västra Sverige är nödvändig. Och varför skulle vi inte kunna tillmötesgå detta önskemål? En särlösning för denna region bryter ju inte på något sätt sönder systemet. Vi vill ha ett motsvarande system i västra Sverige, och vi vill ha en motsvarande lösning av frågan om huvudmannaskapet för den regionala och lokala trafiken. Men vi vill ha en lösning inom naturliga samverkansområden och naturliga trafikområden. Om det är politikerna i västra Sverige överens. Skall vi verkligen utveckla den stelbenta byråkrati som Rolf Sellgren i dag är en utomordentligt god talesman för och förhindra politikerna inte bara i Göteborgsområdet utan även i norra Bohuslän och Älvsborg län att åstadkomma en trafiksamverkan mellan exempelvis fyrstadsområdet i norra Bohuslän och Älvsborgs län? Vi säger ju att vi skall ha en nordbohuslänsk region, en Boråsregion, en Hallandsregion och en Göteborgsregion, som får huvudmannaskapet och som även får del av statsbidraget. Jag kan inte förstå att en folkpartist kan vara så stelbent byråkratisk att han argumenterar mot detta — folkpartisterna talar ju så ofta om att vi skall ha en verklig närdemokrati och ta hänsyn till vad människorna tycker. När vi i västra Sverige i handling har visat att denna lösning är möjlig tycker jag att det är fel av riksdagen att slå sönder det system som man har byggt upp och som fungerar bra.

Herr talman! Den helt övervägande delen av resandet i vårt land sker i dag med personbil, även om det finns stora skillnader mellan olika delar av landet, beroende bl.a. på hur väl utbyggd kollektivtrafiken är. Personbilens många fördelar har medfört att, som Inga Lantz sade, omkring fyra femtedelar av det totala persontransportarbetet sker med bil. Trots detta är de flesta överens om att ifall medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall få en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad, måste vi få en väl utbyggd kollektivtrafik — en kollektivtrafik som blir attraktiv och konkurrenskraftig. Den nu framlagda propositionen kommer utan tvivel att lägga grunden till en ny och modern kollektivtrafik som bättre än hittills kan betjäna människorna. Samhällets ansvar för den lokala och regionala trafiken, som utgör ungefär 90 96 av all persontrafik, är särskilt markerat. Ansvaret för den lokala trafiken åvilar kommunerna, medan det i dag ej är klarlagt vem som bär detta ansvar för den regionala trafiken. Länsstyrelserna har ett planeringsansvar och staten lämnar ekonomiska bidrag, men olika trafikföretag har haft hand om genomförandet av trafiken. Genom det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta kommer det politiska ansvaret för både planering och genomförande av trafikförsörjningenien region att ligga hos ett organ, nämligen de nya länshuvudmännen. Det är viktigt att observera att länshuvudmännen får ansvaret för trafiken men att detta inte medför någon skyldighet att överta trafikrörelser. Statliga, kommunala eller enskilda trafikföretag kan vara entreprenörer och åt huvudmannen svara för trafikutövandet. Huvudmannens uppgift blir att bestämma trafikutbud och taxor. Jag övergår nu till att något kommentera reservationen 3 i utskottsbetänkandet samt vissa motioner som berör frågor om det statliga stödet, normer för ersättning till SJ, vissa taxefrågor samt kollektivtrafiknämndens sammansättning. I reservationen 3 har utskottets s-ledamöter reserverat sig mot utskottets skrivning om ersättningen till SJ. Reservanterna säger att det visat sig hittills att betydande svårigheter föreligger när kommuner och landsting skall träffa avtal med SJ om köp av trafiktjänster. Man efterlyser därför fastlagda riktlinjer för hur ersättningen bör regleras. Samma problematik tas upp i motionen 1824 av John Johnsson. Det i propositionen föreslagna bidragssystemet omfattar olika slag av spårbunden trafik. Det är emellertid vanskligt att fastlägga allmängiltiga riktlinjer för hur huvudmännens ersättning till SJ skall beräknas. Dessa svårigheter beror främst på att förhållandena och därmed förutsättningarna kan förväntas komma att vara mycket olika från fall till fall. Som framhållits i propositionen bör erfarenheterna från förhandlingar om sådan ersättning avvaktas, innan ställning tas till om allmänna riktlinjer kan eller bör fastställas. I länskortutredningens betänkande har föreslagits riktlinjer för hur en huvudmans ersättning till SJ skall beräknas i sådana fall där denna köper trafiktjänster av SJ. Förslaget är så utformat att SJ skall erhålla en i princip oförändrad intäktsnivå. Måhända skulle ett sådant system kunna fungera under ett par år, men hur skulle man sedan kunna precisera vad som är oförändrad intäktsnivå? Man kan ju då inte isolera olika faktorers inverkan för att få fram det teoretiska normalläge mot vilket ersättningen enligt förslaget skall beräknas. förbättra kollektiv Allmänt kan man säga att omfattningen av huvudmännens köp av järnvägstrafik kan komma att variera kraftigt. I vissa fall kan, som i Stockholmsregionen, det bli fråga om att huvudmannen efterfrågar ett helt trafiksystem med hela och för ändamålet speciellt utformade tåg. I andra fall kan det bli fråga om att huvudmannen önskar köpa vissa platser i ett redan befintligt tåg. Som var och en förstår är det förenat med stora svårigheter att utforma allmänna riktlinjer som omfattar så vitt skilda situationer. Utskottet avstyrker därför framförda förslag i detta avseende men betonar att regeringen följer dessa frågor med stor uppmärksamhet och vidtar de åtgärder som kan visa sig nödvändiga. I motionerna 1828 av Lennart Nilsson och 1822 av Karl Boo och Karl Bengtsson tas frågorna om övervältring av kostnader från stat till kommun och landsting upp. Även frågan om staten kommer att överlämna ansvaret för olönsam järnvägstrafik aktualiseras i dessa motioner. Förslagen om huvudmannaskap och reformerat statsbidragssystem innebär ingen kostnadsövervältring från stat till kommuner och landsting. Antalet bidragsberättigade dubbelturer ökar som vi redan hört från två till tre. Tätortstrafiken inlemmas i systemet och nuvarande skolskjutsavräkning slopas. Härtill kommer visst statsbidrag till fjällflyg och helikoptertrafik i skärgårdar. Rimligen borde också inrättande av regional huvudman medföra vissa samordningsvinster genom bättre resursutnyttjande. Det är först när ambitionsnivån i den lokala och regionala trafiken höjs väsentligt som kommuner och landsting kan komma att få ökade kostnader för trafiken. I propositionen finns inget förslag om att ansvaret för olönsam järnvägstrafik skall överföras på regionala organ. Farhågorna i dessa stycken är i och för sig förståeliga, och utskottet förutsätter att regeringen noga vakar över dessa frågor. Herr talman! I propositionen föreslås att ett nytt system för bidrag till den lokala och regionala kollektivtrafiken införs i de län där huvudman etableras. Bidragsgivningen skall vara planeringsanknuten, dvs. bygga på en av huvudmannen antagen försörjningsplan. Det statliga stödet skall också syfta till att säkerställa ett basutbud inom trafikförsörjningen. Basutbudet innebär höjning av antalet bidragsberättigade turer från nuvarande högst två dubbelturer per dag till tre dubbelturer under måndag-fredag. Den statliga ersättningen blir 16 kr. per mil utom i skogslänen och på Gotland där milersättningen blir 19 kr. Kostnaden för stödet till linjetrafiken beräknas till 173 milj.kr. i 1978/79 års priser, vilket skall jämföras med nuvarande 97 milj.kr. Spårvägstrafik och tunnelbanetrafik blir driftbidragsberättigad. På samma sätt blir viss järnvägstrafik med utpräglat lokala och regionala trafikuppgifter bidragsberättigad. Järnvägstrafiken blir därmed ett klart alternativ till busstrafiken. Vidare föreslås att statsbidrag utgår med 35 26 av kostnaderna för den efterfrågestyrda kompletteringstrafiken. Kostnaden för detta beräknas till 8 milj.kr. i 1978/79 års priser. Kostnaden för stödet till skärgårdstrafiken beräknas till 8,1 milj.kr. inkl. det statliga stödet till Waxholmsbolaget. Sammantaget beräknas kostnaderna för det nya bidragssystemet bli 173 milj.kr. för linjetrafiken, 8 milj.kr. för kompletteringstrafiken, 8,1 milj.kr. för skärgårdstrafiken och 0,5 milj.kr. för fjällflyget, dvs. totalt ca 190 milj.kr. Utskottet tillstyrker propositionen när det gäller det nya bidragssystemet och de beräknade kostnaderna för staten. Därför avstyrks yrkandet i motionen 1822 av Karl Boo och Karl Bengtsson, där det hävdas att beloppet 190 milj.kr. är otillräckligt. Jag övergår sedan till frågorna som rör den föreslagna kollektivtrafiknämnden. I vissa enskilda fall kan det visa sig att huvudmannen och ett trafikföretag med eget linjetrafiktillstånd ej kommer överens om hur stor ersättning företaget skall ha för att utföra sina trafiktjänster. Enligt propositionen bör därför en kollektivtrafiknämnd inrättas som på grundval av parternas uppgifter skall besluta om de ersättningsbelopp som skall utgå för trafiken i fråga. Nämndens avgörande skall inte kunna överklagas. Nämnden föreslås bestå av ordförande och fyra ledamöter. Genom att låta Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Svenska busstrafikförbundet och statliga trafikföretag få föreslå vardera en ledamot får berörda parter visst inflytande på nämndens sammansättning. I motionen 1779 av Ingemar Konradsson föreslås att ordtöranden skall vara opartisk och lagfaren. Att ordföranden skall vara opartisk framförs även i motionen 1827 av Sven Mellqvist m.fl. Lennart Nilsson föreslår i motionen 1828 att nämnden utökas med representanter från de fackliga organisationerna. Det är självklart att nämndens ordförande skall vara opartisk, vilket utskottet också har angivit. Däremot finns det ingen anledning att kräva att han eller hon skall vara formellt lagfaren. Av en lämplig ordförande kanske snarare krävs kunskaper i ekonomi. Beträffande facklig representation kan man säga att nämndens uppgift skall vara att fastställa ersättningens storlek i vissa fall. Detta kan primärt inte vara en fråga som faller inom ramen för medbestämmandelagen. Det förutsätts att sådana frågor är avklarade genom förhandlingar innan tvist om ersättning dras inför nämnden. Frågan om facklig representation har dock övervägts i departementet, varvid förutom nämnda skäl det har befunnits svårt att inom ramen för en rimlig storlek hos nämnden finna de lämpliga formerna för facklig representation. Utskottet anser för sin del att det i vissa fall kan finnas behov av att höra fackliga företrädare och förutsätter därför att vid behov fackliga representanter i någon form skall få framföra sina synpunkter inför nämnden. Med den markeringen från utskottets sida bör motionärerna kunna vara tillfredsställda på denna punkt. Till sist, herr talman, vill jag peka på utskottets mycket positiva skrivning när det gäller de synpunkter som framförts i motionen 1778 av Karin Ahrland och Daniel Tarschys angående en författningsmässig revision av yrkestrafiklagstiftningen med beaktande av att rättsreglerna får en sådan språklig utformning att de ej medför svårigheter att tolka och tillämpa för enskilda eller myndigheter. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 28 på samtliga punkter. förbättra kollektiv
Herr talman! Det är väl litet onödigt med uppsplittringen av debatten när vi nu är så pass eniga, men låt gå för det. Jag antar, herr talman, att vi är överens om att järnvägen har en mycket viktig funktion inom kollektivtrafiken. Men från region efter region kommer nu rapporter om svårigheter i förhandlingarna med SJ. Det är viktigt att säga att detta inte är SJ:s fel, som det ibland sägs ute i buskagitationen. Det är ju bristen på resurser och bristen på riktlinjer för SJ:s arbete som är orsaken till dessa svårigheter. Det är därför som vi begär att regering och riksdag skall stärka SJ:s position genom att normera den ersättning som skall utgå när man köper tjänster av SJ. Då vet både SJ, kommuner och landsting vilka grundförutsättningar de har för sina förhandlingar, och då blir de lokala variationer, som naturligtvis måste förekomma, lättare att lösa. Nu säger herr Dahlberg att vi får vänta och se. Men vi har ju redan fått exempel på vart det leder. Skall det braka ihop fullständigt för att herr Dahlberg skall inse att det är värt att göra någonting? Han säger att det är så besvärligt med allmänna riktlinjer, det är stora lokala variationer. Det var ett konstigt argument. Järnväg är väl järnväg var den än går. Tåg är väl tåg var de än rullar. Hur många kilometer de rullar, hur många vagnar som rullar behöver man bara ha multiplikationstabellen med sig för att kunna räkna ut. Har man kunnat göra hyggliga normeringar för bussbidrag och annat som vi har, så nog skall det kunna gå att göra det på järnvägsområdet. Detta är också ett krav som framförs mycket kraftfullt ifrån Kommunförbundet. Det föreligger också, som jag sade i mitt huvudanförande, motioner från skilda partier, med Kommunförbundets ordförande som första namn på en av dessa motioner. Om nu herr Dahlberg inte tycker om socialdemokratiska förslag, kunde herr Dahlberg ändå ha en viss känsla för borgerliga förslag från Kommunförbundet. Det är mycket bittra erfarenheter som ligger bakom. Jag beklagar att inte herr Boo är här. Han borde ha varit här och deltagit i denna debatt och försvarat Kommunförbundets ståndpunkt och den motion han själv väckt.

Herr talman! Bertil Zachrisson säger att det inte skall vara så märkvärdigt att i förväg få fram sådana riktlinjer, för järn väg är järnväg var den än går. Det kanske är riktigt, men jag sade också i mitt första anförande att här kommer det att bli mycket skiftande förhållanden. Det är mycket möjligt att om man i förväg skapade riktlinjer skulle det för mindre kommuner vara en nackdel, medan större kommuner kunde komma att tjäna på dessa riktlinjer. Jag tycker utskottet skrivit mycket tungt på den här punkten. Man säger i utskottskrivningen: ”För den regionala trafikplaneringen är det emellertid av stor vikt att riktlinjer för i vilken omfattning och på vilka bansträckor SJ skall ställa sina resurser till regionala huvudmäns förfogande snarast möjligt fastläggs.” Vidare heter det att utskottet vill ”betona vikten av stor öppenhet från SJ:s sida vid förhandlingar om utnyttjande av företagets tjänster. ——-— Lösningen på dessa och liknande frågor torde som nämnts kräva viss erfarenhet av hur systemet fungerar i praktiken” — alltså innan man kan avgöra om det går att få fram sådana här riktlinjer. Detta är ju en utomordentligt stark skrivning från utskottets sida. Samtidigt som man är medveten om att det här är ett väldigt svårt problem skriver man på detta sätt, och jag måste säga att vi är något förvånade över att socialdemokraterna reserverade sig på denna punkt, med tanke på utskottets skrivning just i det här avseendet.

Det krävs mer erfarenhet. Vad är det för ytterligare erfarenhet som krävs?

Och den erfarenhet som vi nu får i Örebro län och på andra ställen, skall den behöva passera i vartenda län, innan herr Dahlberg är beredd att göra någonting? Det är enligt min mening nödvändigt att göra någonting utomordentligt snabbt för att vi inte skall få samma situation i den övriga delen av landet som vi har i Örebro län. Det är därför vi kräver att regeringen omedelbart tar initiativ till att utarbeta normer för hur ersättningen skall ske. Sedan måste jag säga, herr talman, att jag är förvånad över att centerpartisterna är så pinsamt tysta i den här debatten. Är det verkligen ingen som stöder Karl Boos förslag och Kommunförbundets krav? Inser ni inte att de kraven är viktiga att tillmötesgå, om det beslut som vi fattar i dag skall få ett bra och snabbt genomslag ute i kommunerna? Det är viktigt, om man vill slå vakt om järnvägen och undvika den situation som vi fått i Örebro län. Men den passivitet som visas i denna fråga i dag strider bjärt mot det fagra tal som brukar höras om hur viktigt det är med järnvägen och att järnvägens förutsättningar utvecklas i trafikpolitiken.
Herr talman! Det exempel som Bertil Zachrisson pekar på är beklagligt — alltså detta att man i Örebro län inte lyckats komma överens med SJ. Men vi skall naturligtvis inte ta detta som utgångspunkt för att det skall upprepas runt om i landet, när förhandlingarna kommer i gång. Det finns ju en rad förbättra kollektiv exempel där SJ och kommuner kommit överens. Det hör även till bilden att departementschefen inte alls är ovetande om det här bekymret. Han säger ju i propositionen att om det visar sig föreligga behov av att pröva den här frågan, när systemet kommer i gång, så är han beredd att göra det. Detta tillsammans med den mycket starka skrivning som utskottet har gjort borde kunna lugna Bertil Zachrisson i dag. Vänta och se vad som händer! Här blir det ju en helt ny situation där SJ:s ställning blir en helt annan, andra människor skall förhandla osv. Det finns säkert en välvilja från alla parter att verkligen klara den nya situation som uppstår sedan riksdagen i dag har tagit detta beslut. Vänta och se, Bertil Zachrisson, så får vi återkomma till debatten senare!